Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det är nu snart två månader sedan den händelse inträffade som föranledde interpellationen. Två gotländska fiskefartyg hade på ett mycket hårdhänt sätt avvisats från den sovjetiska fiskezon där de befann sig på laxfiske. Detta inträffade trots att besättningarna på de gotländska fiskefartygen hade fullständiga handlingar och därför inte hade några betänkligheter inför sin yrkesutövning. Det måste anses som mycket otillfredsställande att en händelse som denna, med livet som insats, får ske. En sådan otrygghet är naturligtvis inte godtagbar. Jag kan konstatera att vissa åtgärder under de här månaderna har vidtagits från de svenska myndigheternas sida. Något förvånad är jag kanske över att inte utrikesministern har ansvaret inför riksdagen i dessa frågor. Såvitt jag förstår handläggs hela denna beklagliga händelse inom utrikesdepartementet. Jag har inte sett att jordbruksdepartementet är den myndighet som förhandlar med Sovjetunionen i de här frågorna, men naturligtvis accepterar jag att jordbruksministern avgivit svaret här i dag. Jag tycker dock att det återstår många frågetecken att räta ut. Bland det mycket anmärkningsvärda är att vid den sovjetiska inspektion ombord på fiskefartygen som företogs dagen före avvisningen inget sades om de militära övningar som skulle vara orsaken till att de gotländska fiskefartygen blev bortkörda. Det framgår ju av svaret att regeringen har påtalat detta, och det tycker jag är bra. En mycket viktig fråga i sammanhanget tycks vara de kommunikationssystem som vi har eller kanske inte har. Det är också mycket anmärkningsvärt att svenska myndigheter skyller på varandra och att ingen tar ett klart ansvar för att nödvändiga meddelanden vidarebefordras till dem det berör. Jag har i min interpellation föreslagit att Tingstäde Radio med sin placering på Gotland kunde fungera som sambandscentral för meddelanden av betydelse i sådana här sammanhang. Detta är ett förslag som tidigare har framförts från bl.a. sjöräddningen på Gotland. Det måste vara uppenbara fördelar att använda Tingstäde Radio med tanke på den kunskap om området och den närhet till Östersjön som då blir naturlig. Jag vill därför fråga jordbruksministern om han är beredd att medverka till att Tingstäde Radio förses med den utrustning som krävs för att förmedla meddelanden av betydelse för såväl sjöräddningen som svenska fiskefartygs säkerhet. Dagen efter det att jag ställde min interpellation gick Helsingfors Radio ut och erbjöd sina tjänster, men jag vill ändå hävda att Tingstäde Radio har en mer strategisk placering. För besättningarna på de båda fartygen handlar det också om förlorade fiskeredskap och uteblivna fiskefångster. Vid torsdagens regeringssammanträde beslutades att ersättning skulle utgå för de förlorade redskapen men ingenting för det förlorade fisket. Jag vill därför också fråga om regeringen är beredd att även fortsättningsvis gentemot Sovjetunionen hävda berörda besättningars rättigheter till ersättning och i avvaktan därpå förskottera ersättning inte bara för de förlorade redskapen utan också för den förlorade fångsten. Det är nödvändigt att fiskefartygen och deras besättningar hålls skadeslösa för det som inträffat. Det kan inte anses skäligt, som anförs i interpellationssvaret, att bara ersätta fiskeredskapen. Herr talman! Eftersom svaret inte kan anses uttömmande hoppas jag att jordbruksministern kan ge ytterligare svar på mina frågor om dels Tingstäde Radio, dels ersättningen.

Herr talman! Gunhild Bolander har väckt en rad viktiga och intressanta frågor i anslutning till den allvarliga incident i Östersjön som inträffade fredagen den 13 december. Jag avser således den sovjetiska bryska avvisningen av de två svenska fartygen Elisabeth och Poseidon. Jag vill bara helt kort göra en komplettering på några punkter. Östersjöns betydelse för Sverige är ganska uppenbar. Jag tycker att vi under de senaste åren har kunnat märka en tendens till ett allt starkare intresse för Östersjöområdet från olika parters sida. Det gäller fisket, som ju under senare år har blivit alltmer intressant. Det gäller den fria sjöfarten under en period då haven delas upp alltmer. Det gäller miljöskyddet och inte minst vår egen säkerhet och vår syn på friheten beträffande Östersjön. Man har kunnat märka ett ökat intresse, och spänningarna har ökat. Det framgår av ett antal incidenter av mer eller mindre allvarlig karaktär. Det sovjetiska uppträdandet gentemot fartygen Elisabeth och Poseidon i nämnda konkreta fall uppfattades självfallet som allvarligt menat av de individer som berördes. De skrämdes och de orsakades skador i en sådan omfattning att de måste gottgöras. Men händelsens betydelse sträcker sig längre än så. Det handlar ju om principerna för umgänget i Östersjöområdet och de principer om havets frihet som utgör en mycket väsentlig del av Sveriges intresse i detta sammanhang. Det är viktigt att slå fast i den här debatten — det hade kanske varit en fördel om statsrådet hade uttryckt sig något tydligare på den punkten — att fartygen Elisabeth och Poseidon hade all rätt i världen att vara där de var. Det är helt riktigt att man från sovjetisk sida hade gett skjutvarning över en radiostation. Men inga skjutvarningar i världen kan upphäva detta med havens frihet. Inga skjutvarningar i världen kan upphäva de elementära regler vad gäller sjövett som skall iakttas av såväl sovjetiska som svenska myndigheter — självfallet gäller det också svenska fiskare, även om det inte finns några som helst problem i det sammanhanget. Några principfrågor har rests. För det första gäller det ersättningen. Den svenska regeringen har hos de sovjetiska myndigheterna begärt ersättning. Det tycker jag är bra. Men de sovjetiska myndigheterna har vägrat att gå med på ersättning. Det har lett till att den svenska regeringen förskotterat en del av beloppet i fråga. Det tycker jag är bra. Dessutom tycker jag att det är bra att man använder formuleringen ”förskotteras”. Det gäller ju pengar som Sovjetunionen skall betala. Det innebär alltså att de svenska myndigheterna måste återkomma till de sovjetiska myndigheterna i detta ärende. Det får man göra ända till dess att beloppet är betalt — inte därför att de svenska statsfinanserna står och faller i och med detta utan därför att det är oerhört viktigt att etablera en princip. För det andra är det viktigt att markera detta med havens frihet. Det här är inte en fråga om huruvida fiskarna har lyssnat på radion eller inte. Även om de hade lyssnat på den aktuella ryska radiostationen och uppfattat skjutvarningen, utgör skjutvarningen ingen ursäkt för denna typ av agerande från den sovjetiska civila bevakningsbåtens sida. Även det bör markeras. För det tredje gäller det den icke helt oväsentliga frågan om sjövett. Det har ju förekommit en del mellanhavanden under det senaste året, med olika sovjetiska fartyg inblandade. En sovjetisk minsvepare t.ex. uppträdde ju vid den s.k. Orionincidenten på ett sätt som inte var förenligt med reglerna för sjövett. Och nu gäller det alltså ett sovjetiskt bevakningsfartyg som på motsvarande sätt överträder de regler för sjövett som bör vara självklara. Detta tycker jag att vi skall påtala. Jag har sett i tidningarna att den sovjetiske konsulten vid ett möte i utrikesdepartementet den 31 januari förklarade att man avvisade de svenska anspråken och lade hela skulden för det inträffade på fiskarna. Jag förutsätter att sista ordet därmed icke är sagt i den här frågan. Jag kan instämma med Gunhild Bolander i att det är litet synd att utrikesministern inte har tagit sig an att besvara denna fråga. Hela frågan om umgänget med Sovjetunionen är en utrikespolitisk fråga, och den har i allt väsentligt handlagts i utrikesdepartementet. Jag förutsätter att utrikesdepartementet återkommer till de sovjetiska myndigheterna i principfrågorna vad gäller havens frihet, i fråga om vad som faktiskt inträffade och i ersättningsfrågan, när regeringen nu har förskotterat medel — medel som rätteligen skall betalas av Sovjetunionen.
Herr talman! Låt mig säga att anledningen till att jag har fått uppdraget att svara beror på att vi inom jordbruksdepartementet handlägger förhållandena för fiskarna i deras näring och också i relationerna gentemot Sovjetunionen. Jag kan på denna punkt kort och gott slå fast att den svenska regeringen hävdar dessa fiskares rätt att vara där de befann sig. Regeringen kommer också att kräva att de skall hållas skadeslösa för det inträffade. Fru Bolanders fråga hur detta med kommunikationerna skall arrangeras och Tingstädes roll i sammanhanget skall jag inte ge mig in på. Detta måste i första hand myndigheterna diskutera, och vi får se vilka förslag till lösningar som kommer fram.

Herr talman! Låt mig i alla fall få skicka med förslaget om Tingstäde Radio som en lämplig samarbetscentral, eftersom det tidigare har diskuterats bl.a. från sjöräddningssynpunkt. Jag tycker därför att förslaget kan få finnas med i dessa diskussioner.
Herr talman! Det var en viktig fråga som Gunhild Bolander ställde och som jordbruksministern inte gav svar på. Jag tycker emellertid att det är mycket angeläget att den tas upp, och det är frågan om omfattningen av de skador som regeringen är beredd att förskottera viss ersättning för. För de berörda fiskarna är nämligen förlusten av redskap bara en del av skadan. Förlusten av fiskefångst är en i princip lika viktig del. Därför vill jag vädja till regeringen att vara beredd att också förskottera ersättning för de förlusterna. Det är mycket viktigt att regeringen i sina förhandlingar med Sovjetunionen hävdar kravet på ersättning också för förlorat fiske. Det är en sak som är mycket väsentlig. Det är dessutom nödvändigt att regeringen skapar tillräckliga garantier för att svenska fiskare i framtiden skall kunna bedriva fiske i sovjetisk fiskezon i full trygghet. Det handlar dels om att förbättra kommunikationerna, som Gunhild Bolander har framhållit, men dels också om att få tillräckliga garantier från Sovjetunionen för att denna typ av avvisningar inte skall förekomma i framtiden. När man från sovjetisk sida gör gällande att skulden skulle vara fiskarnas är det mycket illavarslande. Fiskarna hade, precis som Carl Bildt nämnde, all rätt att uppehålla sig i detta område. Sovjetunionen har egentligen inga juridiska möjligheter att avhysa dem från internationellt vatten — det är en sovjetisk fiskezon men i övrigt internationellt vatten. Vi måste alltså få garantier från Sovjetunionen om att man uppför sig korrekt mot svenska fiskare som fiskar på internationellt vatten, om det än är sovjetisk fiskezon. För närvarande finns det bland svenska fiskare en betydande oro för att denna typ av incidenter skall upprepas, kanske med ännu värre utgång än i detta fall.
Herr talman! Jag kan omedelbart ansluta till vad Pär Granstedt sade. Denna oro finns utan tvivel, och den är delvis en konsekvens av att detta inte är den enda incident av denna natur som vi har haft i Östersjöområdet. Vi har där uppfattat vad vi kan beskriva som en brist på elementärt sjövett från sovjetisk sida. Förklaringen kan vara enkel i varje enstaka fall. Det kan vara en alltför ambitiös befälhavare, en kommendant som går för långt, men det är ett mönster i dessa enskildheter som måste leda till en mycket bestämd svensk reaktion. Jag tycker att det är bra att jordbruksministern nu entydigt säger att fiskarna hade rätt att uppehålla sig i det här området. Det fanns i massmediakommentarerna från myndigheternas sida under dagarna omedelbart efter händelsen en viss tendens att säga att detta var fiskarnas fel som inte hade lyssnat på radio eller att det var någon svensk radiostation som hade uppfattat meddelandet och inte vidarebefordrat det. Detta är, oavsett vad som har inträffat, ingen ursäkt för det sovjetiska agerandet. Hur mycket fiskarna än hade lyssnat på radio och hur mycket svenska radiostationer än hade vidarebefordrat meddelandet, hade detta inte ett uns förändrat rättsläget eller förändrat det som är fel i det sovjetiska agerandet. Får jag sedan bara till jordbruksministern, som representerar regeringen, ställa den naturliga och självklara frågan: I vilka former kommer regeringen att påtala att man inte uppfattade det sovjetiska svar som vi fick den 31 januari som tillfredsställande och att vi gärna vill ha en fortsatt utredning och därmed ett klarläggande från sovjetisk sida av de regler som skall gälla framgent? Jag vill också fråga i vilka former man i det sammanhanget kommer att fortsätta att ta upp ersättningsanspråken; icke primärt från fiskarnas sida, det vill jag understryka, utan från svensk sida.
Herr talman! Det borde räcka även för herr Granstedts behov att jag konstaterar att den svenska regeringen har hävdat fiskarnas rätt och hävdar att de skall hållas skadeslösa. Att vi sedan inte här i riksdagen kan diskutera ersättningsbeloppens storlek föreställer jag mig att kanske också herr Granstedt förstår. Det kan finnas komplikationer i den här frågan som är olämpliga att diskutera nu, under pågående förhandlingar. När det gäller den fråga som Carl Bildt ställt vill jag framhålla att det självklart är på utrikesdepartementet som man funderar på hur den fortsatta kontakten skall hanteras. Det är alltså inte min uppgift här i dag att, med anledning av den interpellation som Gunhild Bolander ställt, ge besked å utrikesministerns vägnar om hur den fortsatta hanteringen skall utformas.
Herr talman! När det gäller ersättningens omfattning har jag inte nämnt några belopp i kammaren och jag har inte tänkt föreslå något slags förhandlingar i kammaren om den saken. Vad jag däremot har framhållit, vilket Gunhild Bolander tog upp redan i sitt första anförande, är vikten av att fiskarna garanteras ersättning, inte bara för förlorade redskap utan också för förlorat fiske. Jag vill i det sammanhanget betona att de svenska fiskarnas möjligheter att få ersättning inte får vara beroende av den svenska regeringens framgång i sina förhandlingar med Sovjetunionen. Det är mycket värdefullt att regeringen har beslutat att förskottera ersättningsbelopp till fiskarna. Det ser jag som ett erkännnande av principen att fiskarna under alla omständigheter måste hållas skadeslösa. Att sedan driva på för att få Sovjetunionen att betala är framför allt regeringens ansvar. Mot den bakgrunden är det angeläget att det i förskotteringen också ingår ersättning för förlorat fiske. Sedan överlåter jag med varm hand åt de förhandlande att diskutera de exakta belopp som krävs. Huvudsaken är att fiskarna garanteras full ersättning. Den andra frågan, hur man inför Sovjetunionen markerar att vi inte godtar det svar som har lämnats, handlar inte bara om diplomatiska finesser. För de berörda fiskarna handlar det i grunden om att få garantier för att inte den här typen av incidenter upprepas. Och eftersom det nu är jordbruksministern som har ansvaret för svenska fiskares arbetsvillkor, borde det i allra högsta grad också vara i jordbruksministerns intresse att se till att vi avkräver Sovjetunionen sådana garantier att inte svenska fiskare, varje gång de uppehåller sig i sovjetisk fiskezon, riskerar att råka ut för denna typ av piratdåd, som jag är frestad att närmast kalla det.

Herr talman! Självfallet förutsätter den svenska regeringen — och gör det klart i sina underhandlingar med Sovjetunionen — att incidenter av det här slaget icke får upprepas.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag är beredd att korrigera den tolkning av riksdagsbeslutet som gjorts i departementet beträffande kostnadsfördelningen mellan staten och näringen i fråga om överskottsarealens kostnader och om jag i annat fall kan redogöra för orsaken till att riksdagens beslut har frångåtts. I propositionen 1984/85:166 om livsmedelspolitiken anförde jag: ”Samhället bör ta ett delansvar för överskottsarealens kostnader. Andelen för samhället bör vara 40 26, medan näringen svarar för 60 90, räknat vid normalskörd. Samhällets kostnader beräknas första året bli 160 milj.kr. för att därefter minska. En uppskattning av kostnaderna beräknas för en femårsperiod till 600 milj.kr.” ”Det förslag till fördelning av ansvaret för överskottsarealens kostnader mellan samhället och näringen som läggs fram i propositionen finner utskottet för sin del väl avvägt och kan därför biträda detsamma. Andelen för samhället bör sålunda vara 40 96 medan näringen svarar för 60 90. Utskottet har heller ingen erinran mot de i propositionen gjorda kostnadsberäkningarna i sammanhanget.” I enlighet med riksdagens beslut har regeringen bemyndigat statens jordbruksnämnd att under budgetåret 1985/86 disponera 160 milj.kr. av budgetmedel för samhällets andel av överskottsarealens kostnader. Regeringen gav samtidigt statens jordbruksnämnd i uppdrag att särskilt följa utvecklingen av spannmålsregleringens ekonomi under regleringsåret 1985/86 och hålla regeringen underrättad härom. Regeringen har som synes inte frångått riksdagens beslut. Någon anledning att korrigera regeringsbeslutet finns därför inte.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

Då vi under hösten kunde förstå att en annorlunda syn var på väg att vinna intrång i jordbruksdepartementet, trodde vi att detta kunde bero på ett missförstånd. Det har nu framgått mera klart att jordbruksministern har beslutat sig för att frångå riksdagsbeslutet om 40:60-regeln för statens resp. näringens kostnader för spannmålsexporten. Sista ordet i denna fråga kommer självfallet inte att vara sagt med detta. Däremot framstår jordbruksministerns och departementets lösning av frågan mera som ett uttryck för den ovilja eller den relativt negativa attityd till svenskt jordbruk som jordbruksministern i andra sammanhang också gett uttryck för. Låt mig påminna om hur beräkningen på sin tid kom till i livsmedelskommittén. Vi redogjorde i och för sig för denna beräkning vid förra veckans allmänpolitiska debatt. Men då var jordbruksministern på resa, och även andra socialdemokrater var tydligen förhindrade att delta i debatten här i kammaren. Därför upprepar jag nu detta. Den beräkning som livsmedelskommittén gjorde för 1,5-2 år sedan byggde på det förhållandet att vi hade ett spannmålsöverskott på kanske 0,9 miljoner ton. Vidare fanns det en differens mellan svenskt inlösenpris och världsmarknadspriset i storleksordningen 40 öre. Det räkneexempel som vi då upprättade gav vid handen att kostnaderna för spannmålsöverskottet var ca 400 milj.kr. och att statens andel med tillämpning av 40:60-regeln skulle vara 160 miljoner. Jag vill bestämt göra gällande att räkneexemplet när det gjordes var korrekt. Förutsättningarna har därefter på ett helt avgörande sätt förändrats. Således är det genomsnittliga spannmålsöverskottet nu ca 200 000 ton större, dvs. i runda tal 1,1 miljoner ton. Den kraftiga ökningen beror i mycket hög grad på 1984 års stora, för att inte säga fina, spannmålsskörd i Sverige. Den mest dramatiska förändringen när det gäller kostnadsberäkningen är emellertid att skillnaden mellan världsmarknadspris och svenskt inlösenpris nu är ca 80 öre i stället för de 40 öre som gällde när vår beräkning gjordes. Ett nytt överslag ger alltså vid handen att kostnaderna för spannmålsexporten har mer än fördubblats. Detta kan man väl i jordbruksdepartementet rimligen inte helt bortse ifrån? Jag utgår emellertid från att jordbruksministern, alldeles oberoende av vilken tolkning man nu gör, under ett ögonblick i den här debatten kan tänka sig att samma tolkning skall gälla för staten som för näringen. Om jordbruksministerns tolkning för en stund tillåts gälla, går den här ekvationen inte ihop. Har staten för sin del funnit sig vara nöjd med att betala 160 milj.kr., ankommer det enligt samma regel rimligen inte på jordbruket att betala mer än 240 miljoner. Jag vill fråga Svante Lundkvist: Vem skall betala den brist om 400-500 milj.kr. som därmed uppstår i spannmålskassan? Det är närmast generande att ställa denna fråga, eftersom svaret ju är alldeles självklart för alla utom för jordbruksministern och hans rådgivare. Riksdagens beslut innebar att de två parterna tillsammans på ett visst sätt skulle dela på hela exportkostnaden. Detta liksom andra fakta i målet, såsom de många turerna om procentandelar när beslutet för cirka ett år sedan fattades i riksdagen, ger vid handen att någonting annat än procentandelar aldrig har gällt. Jordbruksutskottets skrivning ger heller inte stöd för någonting annat. Jordbruksministern har med detta sitt synnerligen märkliga agerande definitivt ställt både sin egen person och sitt departement ordentligt ut i vinterkylan. Det är en öppen inbjudan till svekdebatt. Inom svensk jordbruk är man mycket besviken och på sina håll rasande över detta, som man tycker, ohederliga agerande från jordbruksdepartementets sida. Vi som har agerat har gjort det som vänner av svenskt jordbruk, och vi känner naturligtvis samma besvikelse. Men vi agerar också från en annan utgångspunkt, nämligen den häpnadsväckande nonchalansen gentemot riksdagens beslut. Under handläggningens gång har det varken i utredningen, inom utskottet eller vid behandlingen i riksdagen ifrågasatts att parternas andel skulle vara annan än just den aktuella. Det för mig fram till att det när det gäller den tolkningstvist som nu pågår bara är en av oss, nämligen jag själv, som varit med hela tiden. Och jag tar mig friheten att hålla fast vid den tolkning som jag och jordbruksministerns partivänner har gjort. Jag har pretentionen att den tolkningen faktiskt skall gälla. Jordbruksministern har nu, så att säga några minuter före tolv, möjlighet att säga att han avser att rätta till sin tolkning. Ominte, ber jag att jordbruksministern berättar för oss vem som skall betala den brist som uppstår.

Herr talman! För människor som i sitt dagliga arbete har kontakt med lantbrukare har det inte varit svårt att märka hur pessimismen ökat under 1980-talet. Den förda jordbrukspolitiken har ställt stora krav på produktivitetsökning. Ett av huvudmålen för jordbruket är att ge konsumenterna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser. Detta har tillsammans med kravet på ökad effektivitet lett fram till ett lantbruk med ökande insatser av handelsgödsel och växtskyddsmedel och till en storskalig animalieproduktion där det onekligen finns vissa inslag av djurhållning som innebär att djurens naturliga beteende hämmas. Trots denna inriktning har ekonomin stadigt försämrats för vårt lantbruk. Vi har under det senaste året haft en intensiv massmediadebatt om moderna produktionsmetoder inom lantbruket där sakliga inlägg blandats med osakliga påhopp som bönderna i stort sett ensamma fått ta emot, utan att andra grupper som är insatta i jordbrukets förutsättningar inskridit till försvar. Det är inte förvånande att hela näringen i dag präglas av uppgivenhet. Massmedia har en oerhört stor genomslagskraft. När det basuneras ut att våra livsmedel är av dålig kvalitet, trots att all objektiv provtagning visar att den är överlägsen kvaliteten på livsmedel som importeras, eller att konsumentpriserna är för höga — utan att det framhålls att matmomsen är större än ersättningen till bönderna — så tror människor att bönder i allmänhet missköter sig. Som liberal vill jag naturligtvis inte strypa massmediadebatten men jag tror att det är nödvändigt att alla vi som varit med om att utforma den jordbrukspolitik som angett ramarna för böndernas verksamhet ställer upp till deras försvar. Den fråga som Arne Andersson i Ljung tar upp i sin interpellation belyser att regeringspartiet nu inte endast förhåller sig passivt till jordbrukets svåra ekonomiska situation utan också försöker skära ned det stöd som riksdagen tidigare beslutat om. Jag skall inte upprepa de argument som Arne Andersson framfört. Låt mig endast konstatera att det är helt ologiskt att i riksdagsbeslut nämna siffran 40 26 om beslutet avser 160 milj.kr. När jordbrukspolitiken var uppe under den allmänpolitiska debatten försökte jag redovisa den positiva syn som folkpartiet har på jordbruket och motivet till att samhället bör ta ett delansvar för överskottsarealen. Eftersom jordbruksministern då inte var närvarande vill jag upprepa några av synpunkterna. Det pågår ju en intensiv forskning för att utveckla ny produktion med överskottsarealen som bas. Denna forskning kan leda till genombrott under den närmaste femårsperioden, och därför råder det, som jag uppfattat saken, politisk enighet om att det för närvarande inte finns skäl till en brett upplagd skogsplantering på åkerjorden. Dessutom förhåller det sig väl så att svenska folket vill behålla de öppna landskapen, som har stor betydelse för folksjälen. De läkande och stimulerande miljöer som öppna landskap, skogar och vattendrag erbjuder är omistliga för stressade nutidsmänniskor. Turismen ökar och bedöms få mycket stor betydelse för vårt land i framtiden. Vår vackra natur och vårt välskötta kulturlandskap är en grundförutsättning för turistnäringen. Bönderna gör alltså en betydelsefull landskapsvårdande insats och tillför på många sätt samhället livskvaliteter som i nuvarande läge väl motiverar det 40-procentiga stödet. Jag vill, herr talman, avsluta mitt inlägg med en varning för att det kan gå med vår jordbruksnäring som med jordbruket i de socialistiska staterna, om vi inte återskapar de ekonomiska förutsättningarna och framtidstron. De socialistiska partierna har i regel inte räknat bönderna som en intressant väljargrupp. I öststaterna har kommunismen berövat bönderna möjligheten och motivationen att producera, och det har lett till en besvärande livsmedelsbrist. De länder som tidigare hade stora överskott och kallades Europas kornbodar förmår i dag inte försörja sin befolkning. Det är inte, som Pravda uppger, vädret som varje år gör att Sovjet måste importera livsmedel — det är systemet. Jag hävdar inte, herr talman, att samma situation kommer att drabba Sverige, men vi bör vara uppmärksamma på vart vi är på väg. Vi har ett beredskapsmål att uppfylla. på jordbruksdepartementet gjort någon beräkning av hur mycket konkurserna ytterligare kommer att öka om regeringen med vpk:s hjälp får igenom sin sänkning av bidraget till spannmålsexporten?

Herr talman! Egentligen tycker jag att det är deprimerande att vi skall behöva stå här och diskutera vad riksdagen egentligen avsåg när den förra våren fattade beslut om statens och näringens ansvar för spannmålsöverskotten. Det är deprimerande därför att de människor som berörs rimligtvis bör kunna veta vad riksdagen har fattat för beslut. Det är deprimerande också därför att det sätt på vilket jordbruksdepartementet vill hantera denna fråga skapar stora problem för näringen.

Dessa beräkningar gjordes bara för att man pedagogiskt skulle kunna visa vad man egentligen avsåg. Nu har det blivit precis tvärtom. Nu betyder inte procentsatserna så mycket, utan nu är det de framräknade krontalen som är avgörande. Det tycker jag är litet synd. Som Arne Andersson i Ljung sade kan ingen som försöker tolka detta komma till någon annan slutsats än att staten skall stå för 40 20 och jordbruket för 60 76. Nu delar jag inte uppfattningen att det bör vara på sättet — bakom detta beslut står socialdemokraterna och vpk. Vad jag ser finns det ingen vpk-are i kammaren som kan ställa sig upp och försvara denna ordning. Men jag måste säga att det är märkligt om man stillatigande kan iaktta att tolkningen blir denna. Man måste rimligtvis känna sig ganska lurad. Arne Andersson i Ljung var inne på den centrala frågan: Om 40 96 är 160 milj.kr., då måste 60 20 vara 240 milj.kr. Tillsammans blir detta 400 milj.kr. Det underskott som vi har för det aktuella året är 800 milj.kr. Vem skall betala resten? Vem skall betala de 400 milj.kr. som inte täcks in av överenskommelsen? Det skulle vara intressant att få en redogörelse från jordbruksministern av hur den saken skall klaras.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung deltog själv, som han här har sagt, i livsmedelskommitténs arbete och vet sålunda vad avsikten var med statens delansvar när det gäller kostnaderna för spannmålsöverskottet, nämligen att under en övergångstid underlätta anpassningen till en nivå på spannsmålsodlingen som bättre svarar mot den efterfrågan som skall tillgodoses.

Bakom denna skrivning i livsmedelskommittén stod moderata samlingspartiet, folkpartiet och socialdemokraterna, alltså livsmedelskommitténs majoritet. Jag var noga med att exakt citera skrivningen i propositionen för att inga missförstånd skulle uppstå vid tolkningen. Utskottet och sålunda även riksdagen godtog propositionens förslag och hade inga erinringar mot de gjorda kostnadsberäkningarna, som utgick från att anpassningen skulle ske gradvis, med 160 milj.kr. angivna som kostnader för det första året och därefter en nedtrappning under de påföljande fyra åren inom ramen för hela den beräknade kostnaden för femårsperioden på 600 milj.kr. Motiveringen för denna uppläggning var att man inte kunde begära att jordbruket skulle kunna genomföra anpassningen omedelbart, utan att det behövdes en övergångstid, under vilken samhället med detta riksdagsbeslut bättre preciserade sin medverkan för att underlätta omställningen än som skedde i 1977 års beslut. Nu tycks Arne Andersson, och flera med honom, mena att oberoende av hur årskostnaderna uppstår för spannmålsöverskottet skall staten gå in och betala 40 96 av dessa kostnader. Menar Arne Andersson att om överskottsproduktionen fortsätter att öka, skall staten bara betala? Menar Arne Andersson att staten skall betala 40 90 också av den kostnad som täcks av förmalningsavgifterna? Vad kommer detta i så fall att innebära för våra möjligheter att uppnå den balans i produktionen som vi alla anser vara eftersträvansvärd och som kräver jordbrukets aktiva medverkan — inte bara att staten skjuter till pengar för att bibehålla nuvarande olönsamma produktionsinrikting? Regeringen har för innevarande budgetår icke stöd för att utbetala någon annan summa än den för riksdagen redovisade och av riksdagen godtagna kostnaden, 160 milj.kr. Arne Anderssons uppfattning, att staten oberoende av hur årskostnaderna för spannmålsöverskottet uppstår skall betala 40 96 av dessa, har enligt regeringens mening inte stöd i riksdagens beslut. Riksdagen godtog de kostnadsberäkningar som hade gjorts i propositionen, och dessa kostnadsberäkningar grundade sig icke på den ståndpunkt Arne Andersson nuintar. Arne Andersson har motionerat på denna punkt. Diskussionen om hur det i fortsättningen bör vara får riksdagen ta när dessa motioner behandlas. När man talar om att den socialdemokratiska regeringen sviker jordbruket, så vill jag säga att det ju faktiskt är så, att jordbruket först nu har fått pengar på bordet då det gäller statens medansvar för spannmålsöverskottet. Staten har engagerat sig för en kostnad, beräknad till 600 milj.kr. under en femårsperiod. Dessutom har, till skillnad mot vad som tidigare var fallet, jordbruket fått hemmamarknadspriser på utfästelsekvantiteterna i biståndsverksamheten. Det beräknas i år tillföra jordbruket ytterligare 68 milj.kr. Lägg därtill de övriga åtgärder som samhället satt in för att ge stöd åt de jordbrukare som for särskilt illa under de borgerliga åren, Norrlandsstödets uppräkning med 26 96 och 40 milj.kr. till jordbrukare i akuta svårigheter, insatserna för att motverka negativa effekter på grund av besvärligheterna vid sådd och skörd i vissa delar av landet. Beskyllningen för svek mot näringen saknar grund. Och de antydningar som Bengt Rosén gjorde, när han började göra jämförelser med öststaterna i det här sammanhanget, är ju ändå rätt horribla. En stor insats som den socialdemokratiska regeringen gör till gagn för jordbruket är icke minst att vi försöker få Sveriges ekonomi på fötter. Ingenting kan vara till större gagn för jordbruksnäringen än att vi får en situation där vi kan minska räntekostnaderna. Ingenting kan heller vara bättre än att vi i samband härmed också kommer till rätta med överskottsproduktionen. Detta är de två största och besvärligaste faktorerna när det gäller att på nytt få lönsamhet inom näringen. Vi måste försöka att hjälpas åt i bägge dessa avseenden, om det skall gå bra för näringen i fortsättningen.

Herr talman! Tillåt mig, herr jordbruksminister, att lätta upp den bedrövliga stämningen här med att erinra om att när vi bestämde oss för 40:60-regeln var det därför att vi just hade erfarit att 1977 års beslut var krångligt att tolka. Vi ville hitta på någonting som var enkelt och som inte kunde missförstås. Jag säger som Lennart Brunander att det är bedrövligt att behöva ha en debatt också om detta. Sedan vill jag gärna säga till jordbruksministern att han inte skall krångla till det hela och inbilla sig att vi som lyssnar inte begriper frågan. Det går inte att säga: Skall vi betala förmalningsavgiften eller inte? Vad är förmalningsavgift för någonting? Jo, det är en avgift som jordbruket självt betalar på den spannmål som går in i produktionen, en avgift som successivt höjs för att man i någon mån skall kunna minska klyftan. Förmalningsavgiften är med andra ord en produkt av det stora gapet, den kan inte ställas mot någonting annat i denna fråga. Följaktligen blir mitt svar: Ja, jordbruksministern, vi skall täcka hela kostnaden till den procentandel som riksdagen beslutade om. Precis som jordbruksministern sade skall vi vara aktsamma om statens ekonomi, men vi skall inte rädda statens ekonomi med att frångå riksdagsbeslut. Gör vi det tär vi på förtroendekapitalet på ett sätt som ingen har råd med. Detta är utomordentligt allvarligt. Vårt parti har i vår gnetat för att få fram ett riktigt stramt budgetalternativ och reserverat pengar för detta ändamål. Jag trodde att jordbruksministern var en så stark man inom regeringen att han stod för de beslut som vi fattat. Jag har alltså personligen diskuterat fram de här förslagen med jordbruksministerns partivänner. Jag vet vad vi står för. Vi är lika indignerade över den tolkning som jordbruksministern nu försöker försvara. Beträffande nedtrappningen övergångsvis vill jag gärna göra samma bekännelse som förra veckan: det var väl kanske litet naivt att tro att en anpassning av svenskt jordbruk till en situation där vi bättre nyttjar jorden, med en minskning av kostnaderna för exporten, kan ske på fem år. Jag sade förra onsdagen att det väl hade varit rimligare att tro att vi hade kunnat klara det på tio år. Jag håller med om att anpassningsperioden fem år är för kort. Men även jordbruksministern borde kunna förstå detta. Det är ett centralt intresse för Sverige. Alla riksdagens fem partier har för övrigt tagit ställning för ett bibehållande av åkermarken. Här är det fråga om en konsekvens av detta ställningstagande. Kan vi inte denna tisdagseftermiddag innan vi skiljs vara överens om att vi står vid våra åtaganden? Det vore ett löfte till svenskt jordbruk som svenskt jordbruk egentligen är värt att få.

Herr talman! Jag var försiktig när jag nämnde utvecklingen i öststaterna, eftersom jag inte ville helt och hållet koppla ihop det exemplet med våra förhållanden. Regeringen har enligt min bestämda uppfattning på ett föredömligt sätt gjort en kursändring när det gäller näringslivet, så att t.ex. företagens lönsamhet har ökat, vilket i sin tur medfört ökad framtidstro, mer investeringar och sysselsättningsmöjligheter. Men man har inte till fullo insett vad som håller på att hända inom lantbruket. Jag har en känsla av att medan vi håller på att få våra stora budgetunderskott under kontroll håller jordbruket på att förblöda. Jag har frågat mig i en del sammanhang varför regeringen har så svårt att upptäcka den allvarliga situation som jordbruket befinner sig i. En förklaring som jag framfört kan vara att man bara ser de stora företag som en del bönder har byggt upp och därför inte förstår hur besvärligt det är för den enskilde bonden. Det förhåller sig så, som jag påpekade, att konkurserna ökar. Lantbrukarna har som egenföretagare möjlighet att till en viss gräns skjuta förlusterna framför sig, men det finns en stor risk att om inte lantbruket får bättre lönsamhet, kan vi få ett kraftigt ökat antal konkurser under 1986. Jag menar att samhället har stor anledning, som jag tidigare redovisade, att ta ett delansvar för spannmålsöverskottet, så att vi förhoppningsvis kan få andra möjligheter att tillvarata den åkerareal som vi enligt vårt beredskapsmål nu har för mycket av. Jag vädjar till jordbruksministern, som de andra borgerliga företrädarna i debatten gjort, att ompröva beslutet och ta det ansvar som det tidigare här i riksdagen beslutats om när det gäller spannmålsöverskottet för 1985 års skörd.

Herr talman! Inte blev man så förfärligt mycket klokare av det kompletterande svar som jordbruksministern gav. De frågor vi ställde blev egentligen inte besvarade. Man har preciserat statens andel, eller hur man nu vill uttrycka det, till 40 70. Men dessa 40 96 kan inte alltid vara samma summa oavsett vad som händer runt omkring oss. Om nu spannmålsöverskottet har ett visst omfång och priset på utlandsmarknaden går ner, då ökar kostnaderna för att bli av med överskottet. Det här är någonting som jordbruket inte kan rå för. Men staten bör då ta sitt procentuella ansvar. Om man nu inte vill räkna i procent utan i kronor — varför har man då preciserat det hela till 40 26, såsom livsmedelskommittén gjort? 40 20 måste vara det övergripande målet, och 160 milj.kr. är bara en beräkningskonstruktion, som jag sade tidigare, för att vi skulle begripa hur man har räknat. Sedan säger jordbruksministern i sin replik att jordbruket skall anpassa sig och att det i första hand ligger på jordbruket att göra det. Men första året kan man ju inte anpassa sig till någon nivå, utan då måste ju gälla det som beslutats. Därefter har riksdag och regering gett jordbruket uppgiften att anpassa sig. Men det kan alltså inte gälla första året. Vi har naturligtvis förståelse för att man måste rätta till ekonomin. Alla partier är ju överens om det. Men det kan man inte göra genom att hålla igen jordbruket, för jordbruket bidrar för sin del till att förbättra näringsliv och ekonomi i Sverige. Därför är det viktigt att man ser till att också jordbruket har rimliga ekonomiska förhållanden. Jordbruksministern har inte alls besvarat frågan hur de resterande 400 miljonerna skall betalas. Jag vädjar till jordbruksministern att han tar upp frågan.

Herr talman! Det var ett intressant besked som Arne Andersson i Ljung gav i detta sammanhang. Förhållandet är alltså det att 160 milj.kr. i enlighet med riksdagens uttalande betalats in i spannmålskassan. Dessa 160 milj.kr. har man kalkylerat med när man fastställt spannmålspriset för det här året. Nu säger Arne Andersson att staten enligt hans mening självfallet skall ersätta de kostnader som nu täcks av de andra intäkterna, dvs. förmalningsavgifter o.d. Nu skall alltså staten gå in och i efterhand täcka de här kostnaderna med statsmedel, det är Arne Anderssons uppfattning om hur det beslut vi fattade i våras skall finansieras och hanteras. Arne Andersson säger själv i sin interpellation: ”Det framgår helt klart i utredningens betänkande att huvudprincipen för fördelning av kostnadsansvaret är procentfördelningen 40 resp. 60 av en genomsnittlig årskostnad.” Lennart Brunander är också inne på det resonemanget. Hur kan Arne Andersson och Lennart Brunander på grundval av förändringar under ett år komma fram till en bedömning av den genomsnittliga årskostnaden under en period framåt i tiden? Det är också en fråga, som det skulle vara intressant att få svar på. Bengt Rosén kommer in på frågan om vi har ”upptäckt” situationen för jordbruksnäringen. Jag redovisade vilka insatser som har gjorts från den här regeringens sida för att försöka räta upp landets ekonomi, och jordbruksnäringens ekonomi med den, samt de speciella insatser vi har gjort när det gäller just jordbruksnäringen. När vi förra våren tog fram pengar för att klara de värst utsatta jordbrukarnas problem, då sade Arne Andersson att vi bollade med miljoner som man inte hade tillgång till. Nu har tydligen Arne Andersson, och likaså Bengt Rosén som heller inte anslöt sig till de insatserna, pengar till åtgärder utöver vad riksdagen då uttalade sig för. Den gången gällde det de sämst ställda. Bengt Rosén frågar om vi följer med vad som händer på konkurssidan. Jag konstaterar att lantbruksstyrelsen hela tiden har haft detta som specialuppdrag. Vi har eftersträvat att göra de insatser vi kan göra inom ramen för våra begränsade statliga medel —i första hand så att vi hjälper de sämst ställda. Det kommer vi att fortsätta med. I den mån man går ifrån vad vi hitintills har varit överens om för att mera generellt kunna dela ut pengar den väg som vi nu diskuterar, begränsar vi ju utrymmet för att göra just de insatser som det verkar som om Bengt Rosén inser att vi borde eftersträva att göra. Så är läget.

Herr talman! Jordbruksministerns attityd att avkräva oss en del svar vittnar om att det inte är något misstag som har begåtts utan en övervägd — förhoppningsvis noga övervägd — handling att frångå riksdagsbeslutet. Detta skall vi sannerligen hålla jordbruksministern räkning för ett tag framöver, för detta kommer verkligen att ge en hel del andra aspekter på regeringsmaktens utövning. Om jordbruksministern nu vidhåller det han säger, så skulle det pigga upp debatten avsevärt om han berättade varifrån de pengar skall tas som nu fattas genom den tillämpning av riksdagsbeslutet som sker inom jordbruksdepartementet. Det svaret återstår. Kan jordbruksministern för övrigt ge en rimlig förklaring till varför det i riksdagsbeslutet över huvud taget talas om att parternas andel skall beräknas efter normalskörd? Och varför talar vi om procentandelar, om det inte är meningen att beräkningen faktiskt skall göras på det sättet utan man helt enkelt skall bestämma ett belopp? Det finns ingen logik i ert sätt att hantera detta. Det är ett skamgrepp om svenskt jordbruk. Det blir en runa över vad man kan ta sig till om man är pressad. Vi bollar inte med miljonerna, jordbruksministern — får jag påkalla uppmärksamheten ett ögonblick. Stå inte i talarstolen och säg att vi bollar med miljonerna, när vi bara fullföljer riksdagens beslut! Vi hade en snävare budget än den som jordbruksministerns parti står för, men vi har likväl ansett oss vara tvingade att ha råd med det beslut som vi stod bakom. Jag vill gärna säga att vi stod bakom en omvänd 40:60-fördelning när beslutet fattades, vilket irriterade jordbruksministern en aning, eftersom vi tidigare hade diskuterat att statens andel skulle vara 40 96. Detta står vi egentligen fortfarande för. Men på grund av den synnerligen ohederliga hantering som nu har skett tycker vi att det är viktigare att vi trots allt försöker ge kraft åt vad den riksdagsmajoritet som bestod av socialdemokrater och kommunister innebar än att vi försöker ytterligare höja beloppet. Detta är omöjligt. Det är en omöjlig politik, jordbruksministern. Detta är en av svenskt jordbruks allra elakaste dagar, när vi skall behöva ha en debatt om tämligen självklara saker. Det har inte att göra med synen på landets finanser. Det har att göra med synen på en hederlig hantering.

Herr talman! När det går så långt att ett jordbruk går i konkurs drabbar denna konkurs lantbrukarfamiljen på ett helt annat sätt än en konkurs i ett annat företag drabbar en familj. Konkursen för lantbrukaren skapar stora sociala problem. Familjen måste bryta upp från gård och hus och omplanteras i en ny miljö. Det är bra att jordbruksministern genom lantbruksstyrelsen har tagit ett särskilt ansvar för dem som är utsatta. Men likväl har det ju lett fram till att antalet konkurser har ökat. Jag tror inte att man enbart kan vidta selektiva åtgärder, utan vi måste, som jag tidigare var inne på, återskapa framtidstron inom jordbruket. Om näringen får framtidstron tillbaka blir den vitalare, och man kommer att producera bättre livsmedel till lägre priser, vilket kommer alla konsumenter till del. Jag skulle vilja upprepa, och gärna få ett svar på, den fråga som flera gånger har riktats till jordbruksministern när han självsäkert påstår att riksdagen har beslutat om 160 miljoner: Varför nämns då 40 96 i riksdagsbeslutet?

Herr talman! I sitt senaste inlägg försökte jordbruksministern göra gällande att det var en genomsnittlig kostnad för sparinmålsöverskottet som staten skulle ta ansvar för. Såvitt jag kommer ihåg står det inte genomsnittlig kostnad, utan det står kostnaden för att placera överskotten vid normskörd. Kostnaderna för att lyfta ut detta påverkas ju av priset på världsmarknaden. Det innebär alltså att man inte kan säga att 40 96 under alla omständigheter är 160 miljoner. Det är 160 miljoner under de förutsättningar som var vid handen när beräkningarna gjordes. Under det senaste året har det inte varit på det sättet. Därför tycker jag fortfarande att man på jordbruksdepartementet har gjort en felaktig bedömning. Dessa 40 26 som man talade om, var de bara till för att man i livsmedelskommittén skulle kunna lura folkpartiet och moderaterna att gå med på en överenskommelse, och i sista ledet, dvs. vid riksdagsbehandlingen, för att få med vpk så att man kunde få en majoritet för sina synpunkter, som sedan inte betydde särskilt mycket mer? Det är allvarligt i så fall. Jordbruksministern är oss fortfarande svaret skyldig på den fråga som vi har ställt upprepade gånger: Om 40 96 är 160 miljoner, då måste 60 96 vara 240 miljoner. Då återstår det ungefär 400 miljoner att täcka. Vem skall klara det?

Herr talman! Jag sade inte att Arne Andersson i Ljung bollade med miljoner. Jag citerade hans inlägg i fjol, där han beskyllde oss för att bolla med miljoner, när vi satsade ett antal miljoner på dem som hade det sämst och var värst utsatta i detta sammanhang. Det finns noterat i riksdagsprotokollet. Frågan är sedan vad som skall sägas om uppdelningen på 40 resp. 60 90 av kostnaderna för spannmålsöverskottet. När regeringen inbjuder riksdagen att fatta beslut i en ekonomisk fråga, måste regeringen redovisa de kostnader som kan vara förknippade med detta beslut. I propositionen om livsmedelspolitiken redovisade regeringen för riksdagen de beräkningar av kostnaderna som hade gjorts. Beräkningarna godtogs av riksdagen. Regeringen har följaktligen anslagit dessa medel till spannmålskassan.

Svaret på er fråga var pengarna skall tas är min motfråga. Anser ni sålunda att statens engagemang gäller den totala årskostnaden och att man skall ersätta vad som tidigare har finansierats via förmalningsavgifter och andra intäkter? Det är svaret på er fråga. Det måste vara så ni egentligen vill ha det. Jag delar den inställning som Bengt Rosén gav uttryck för. Det gäller att skapa framtidstro hos den svenska jordbruksnäringen. Med den forskningsproposition som vi nyligen har redovisat har vi också försökt säga att vi tror att det finns goda möjligheter för svenskt jordbruk att i framtiden utvecklas gynnsamt. På exempelvis bioteknikens område ges nya förutsättningar för andra grödor. Vi lyssnar på kvalitetsdebatten, och vi märker konsumenternasintresse. Allt detta borde det gå att förena till någonting positivt, som kan bli till gagn för hela jordbruket. Låt mig, herr talman, få sluta med att säga: Regeringen har faktiskt inte, som man har försökt göra gällande i denna interpellationsdebatt, frångått riksdagens beslut.

Herr talman! Jag vill meddela att regeringen i dag beslutat bevilja Saab-Scania tillstånd att ta i anspråk sina allmänna investeringsfonder för investeringar till ett sammanlagt belopp av 12,5 miljarder kronor. Det gäller investeringar på sammanlagt 3 000 milj.kr. under perioden 1986-1992 för att uppföra en anläggning för karossmontering, ytbehandling och slutmontering av personbilar i Malmö. Fabriken kommer att byggas i två etapper med produktionsstart i den första delen år 1989. Sedan den andra etappen slutförts år 1992 beräknas antalet anställda år 1994 uppgå till 2 700 personer. I beslutet ingår också att Saab-Scania får använda sina allmänna investeringsfonder under perioden 1986-1990 för investeringar på sammanlagt 8 600 milj.kr. på en rad orter: Linköping, Södertälje, Göteborg, Falun, Katrineholm, Luleå, Oskarshamn, Sibbhult, Trollhättan, Arlöv, Kristinehamn, Kramfors och Nyköping. Saab-Scanias dotterbolag Saab-Scania Combitech får motsvarande tillstånd för investeringar på sammanlagt 700 milj.kr. i Jönköping, Göteborg, Linköping, Skellefteå, Säffle, Södertälje och Åmål. Slutligen har SAAB-SCANIA ENERTECH fått tillstånd för investeringar på 200 milj.kr. i Jönköping, Falun, Linköping, Ljungby, Osby, Ronneby och Vårgårda. Beslutet motiveras av att Saab-Scania dels beslutat göra en stor nyetablering i det av arbetslöshet och företagsnedläggningar hårt drabbade Malmöområdet och nära samordna denna etablering med avvecklingen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums varv, dels antagit ett omfattande investeringsprogram för fortsatt utbyggnad och utveckling av företagets verksamhet på en rad orter i Sverige.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om den av Praktikertjänst AB planerade verksamheten i Malmö kommer att föranleda någon regeringens åtgärd. Praktikertjänst AB planerar, enligt vad Margö Ingvardsson uppger, att i samarbete med två läkarhus öppna en privat vårdcentral i Malmö där den som köper en andel i verksamheten skall tillförsäkras vård. Enligt hälsooch sjukvårdslagen har medborgarna rätt till en vård på lika villkor. Vården kan erbjudas av antingen offentlig sjukvårdshuvudman eller en privat vårdgivare som kan vara ansluten till sjukförsäkringen eller stå utanför denna. Patienten har frihet att välja mellan dessa alternativ. Om patienten väljer en privat vårdgivare som är ansluten till sjukförsäkringen blir patientens kostnad oftast inte mycket högre än vid besök i den offentliga vården. Väljer patienten att besöka en vårdgivare som står utanför försäkringen kan kostnaden bli mycket hög. I det fall som redovisas här är avsikten att patienten i förväg skall betala en kostnad som jag förmodar blir ganska hög. Vill någon göra detta i stället för att vända sig till den offentliga vården eller till en försäkringsansluten privat vårdgivare är det denna människas ensak. Landstinget skall också enligt hälsooch sjukvårdslagen ta hänsyn till den privata vården i sin planering. Det viktiga är att den offentliga sjukvården är utbyggd på ett sätt som motsvarar befolkningens behov. Malmö hör till de delar av vårt land som har den allra tätaste utbyggnaden av öppen vård i offentlig regi. Mot denna bakgrund finner jag ingen anledning att föreslå regeringen att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga — ett svar som faktiskt gör mig verkligt upprörd. Det är någonting nytt i svensk privatsjukvård att man på förhand kan köpa in sig i ett företag med andelar. Verksamheten bygger på att den som köper ett visst antal andelar i verksamheten skall vara tillförsäkrad vård dygnet om. Praktikertjänst förhandlar med den borgerliga majoriteten i Malmö kommun om att få hyra operationsresurser vid Allmänna sjukhuset i Malmö. Där skall de människor som på det här sättet är tillförsäkrade vård kunna få operation när som helst på dygnet och året om. Om man har pengar så kan man alltså tillförsäkra sig den här vården, och man kan, såvitt jag förstår, också gå före i kön när det gäller de s.k. trånga områdena. Detta är en verklig skillnad mot det privata system som vi har varit vana vid i Sverige. I dag kanske man får betala en något högre taxa vid besökstillfället. Men till största delen är den privata sjukvården finansierad genom våra skattemedel. Detta kan man också ha vissa synpunkter på, men att man, som i den här planerade verksamheten, inte bara skall betala en högre taxa utan också på förhand kan köpa in sig i systemet måste strida mot principen om vård på lika villkor. Det här är människornas ensak, säger sjukvårdsministern, men det är ett rent borgerligt argument, för så är det inte alls. Det står i hälsooch sjukvårdslagen att sjukvårdshuvudmännen har ett övergripande ansvar för all sjukvård i landet, oavsett om den är privat eller ges i offentlig regi. Då har också samhället ett ansvar, och vi måste reagera med skärpa mot sådana här Prot. 1985/86:78
Herr talman! Birthe Sörestedt har frågat mig om konsekvenserna av riksförsäkringsverkets fördelning av försäkringskassornas administrationsanslag överensstämmer med regeringens intentioner om service till försäkringstagarna. De medel som tilldelas kassorna genom statsbudgeten är en ram som avser samtliga försäkringskassor. Fördelningen mellan kassorna görs av riksförsäkringsverket efter samråd med försäkringskassorna. Fördelningsmodellen har fr.o.m. innevarande budgetår förändrats så till vida att hänsyn numera tas till både tidigare medelstilldelning och aktuell arbetsbelastning i stället för som tidigare enbart till den historiska medelstilldelningen. Förändringen har gjorts med avsikt att få en rättvisare fördelning av medel mellan kassorna som är baserad på det aktuella behovet. Denna nya fördelning ger kassor som tidigare haft en låg tilldelning i förhållande till arbetsbelastningen förutsättningar att ge en lika god service som de kassor som haft en på historiska skäl gynnsam medelstilldelning. Under innevarande budgetår och i förslaget till kommande budgetår har försäkringskassorna fått i stort sett oförändrade resurser. Detta bör, tillsammans med de rationaliseringar som fortlöpande görs i verksamheten, ge goda möjligheter att upprätthålla den service som skall ges till försäkringstagarna.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga. Socialministern betonar att försäkringskassorna har fått i stort sett oförändrade resurser, men jag vill ändå hävda att Malmökassan har råkat illa ut i riksförsäkringsverkets nya fördelningsmodell. Men det är inte bara den som har råkat illa ut utan även kassorna i Göteborg, Jämtland, Gävleborg och Västerbotten. Orsaken till de negativa konsekvenserna är att ärendevolymen fått alltför stor betydelse i fördelningsmodellen — en teoretisk modell med klara metodiska fel. Exempelvis kan vid frekvensberäkning någon minuts skillnad motsvara 50 årsarbeten. Malmökassan tvingades lägga en riskförklaring i juni 1985 omfattande 55 årsarbetare, vilket innebär 96 personer med en anställningstid mellan fem och nio år. Detta kommer naturligtvis att få negativa konsekvenser för Malmöregionen. För det första kommer servicen till de försäkrade att allvarligt försämras. Handläggningstiderna kommer att öka väsentligt. För att motverka detta 9 krävs att rutinerna i huvudsak läggs över till renodlade utbetalningsrutiner, vilket i sin tur kommer att leda till ökade socialförsäkringsutgifter. För det andra blir arbetssituationen pressande för kvarvarande personal; stressen och kraven ökar. För det tredje blir sysselsättningssituationen i Malmö definitivt inte bättre om 96 personer, huvudsakligen kvinnor, blir uppsagda. Det är redan i dag svårt för kvinnor att få arbete i denna region. Visserligen betonar socialministern att försäkringskassan i årets budgetproposition får oförändrade resurser, men besparingar skall ändå genomföras i försäkringskassornas administration. Kommer detta att innebära ytterligare personalinskränkningar med sämre service och längre handläggningstider som följd?
Herr talman! Enligt vad jag har erfarit är läget för Malmökassan för innevarande år följande. Man räknar inte med att behöva utlösa riskförklaringarna och låta dem övergå i varsel. Det är många anställda som har tagit tjänstledigt för att pröva på annat arbete eller för att studera. Hur det blir nästa år går inte att för dagen säga. Det är omöjligt att redan nu i detalj säga vilka konsekvenserna kommer att bli. Riksförsäkringsverket skall återkomma med beskrivningar om situationen avseende både innevarande och nästkommande år när fördelningsarbetet har hunnit konkretiseras.

Herr talman! Hugo Hegeland har till utbildningsministern ställt en fråga som rör språket i en skrift om strategi för kärnkraftsavveckling. Eftersom jag är anvarig för skriften besvarar jag frågan. Självfallet bör man sträva efter att i alla sammanhang använda ett klart, ledigt och begripligt språk. Vi misslyckas ibland — vi är inte mer än människor. Jag åtar mig att inom mitt område se till att öka ansträngningarna att förbättra språket.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för uppläsningen av svaret. Förfarandet är litet egendomligt. Frågan var ju som bekant ställd till utbildningsministern, eftersom han väl har det övergripande ansvaret för utbildningsfrågorna. Nu säger statsrådet Dahl: ”Vi misslyckas ibland — vi är inte mer än människor.” Detta är väl att vara blyg i överkant. Birgitta Dahl har akademisk examen. Vad jag har anmärkt på är den skrift om kärnkraftsavveckling som är på bara åtta sidor totalt, varav drygt två sidor utgör text. Där står t.ex., herr talman: ”Kärnkraftsprogrammet skall vara avvecklat senast år 2010 — — .” Det är givetvis inte programmet som = Prot. 1985/86:78 skall avvecklas utan kärnkraften. 13 februari 1986 Det står: ”Tiden fram till detta datum — — -.” År 2010 är inget datum. Datum betyder uppgift om dag, dvs. månadsdag. Där står vidare: ”Omställningsplanen beskriver hur kärnkraften steg för steg skall avvecklas och ersättas med hushållning och ny energiteknik.” Ersättas med hushållning är obegripligt. Att använda kärnkraft är givetvis en form av hushållning! Vidare står det: ”- — — elbehov som inte kan ”hushållas” bort.” Vad är det? ”Hushållas bort”? Något sådant begrepp finns inte! Det är contradictio in adjecto. Det talas om ”- — — en massiv användning av olja och kol”. Massiv betyder gedigen, kompakt, och ordet är omöjligt att använda i detta sammanhang. Det talas också om ”en massiv satsning”. Vidare sägs: ”- — — användningen av olja och kol sänkt till ett minimum.” Man ökar eller minskar användningen av något — man kan inte sänka eller höja den! Vidare står det i skriften: ”Energiforskningsprogrammet har intensivt studerat biobränslen — — —-.” Program studerar inga biobränslen. Vad sägs om formuleringen att kommunerna ”har haft en betydelsefull roll för hushållningen”? Kommunerna har spelat en betydelsefull roll heter det. Därutöver finns det 37 interpunkteringsfel i denna lilla skrift. Jag undrar: Tänker verkligen inte Birgitta Dahl dra in skriften, innan den skickas ut till ännu fler människor?

Herr talman! Det är visserligen utbildningsministern som är ansvarig för utbildning, men för språkvården i regeringskansliet är statsrådsberedningen och civildepartementet ansvariga. Dessutom tar jag själv på mig ett ansvar. Jag tror inte att det finns något absolut samband mellan akademisk examen och språk. Det är min bestämda uppfattning. Det finns vissa fel i den aktuella skriften, som har att göra med att jag av praktiska omständigheter inte hann med normal korrekturläsning. Jag skall inte gå in på detta, eftersom det står fullt klart att det inte är språket utan innehållet som väcker dessa starka känslor hos Hugo Hegeland. Man merkt die Absicht und wird verstimmt. På den punkten har jag inga ambitioner att tillfredsställa moderaternas önskemål.
Herr talman! Det var ett ytterligt underligt svar av statsrådet Dahl. Avvecklingen av kärnkraften är en mycket viktig fråga. Vi kan ha olika bedömningar när det gäller själva avvecklingen, men att det är en viktig fråga borde vi kunna vara överens om. Då är det väl utomordentligt angeläget att informationen ges på ett klart och lättbegripligt språk. Det är inte nog med de fel i skriften som jag tidigare har påpekat. Man kan inte heller stava till ordet successivt. Tre gånger har Birgitta Dahl lyckats stava detta ord fel. Man har vidare fått för sig att det skall vara kommatecken mellan verb och subjekt i huvudsats. Detta är fullständigt obegripligt. I 1 denna lilla skrift har man dessutom åstadkommit fyra tryckfel. Jag trodde att det var en seriös skrift, när avsikten ändå är att informera svenska folket. Jag förmodade att det möjligen var just ambitionen att informera svenska folket som hade inspirerat regeringen att nu lägga fram förslag till en ny förvaltningslag. Förslaget är signerat av Kjell-Olof Feldt, som glädjande nog är närvarande. I lagförslaget står det att myndigheterna skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Enligt tidningsuppgifter har informationssekreteraren i industridepartementet förklarat att ytterligare 5 000 exemplar av skriften om kärnkraftens avveckling skall skickas ut. Denna skrift kommer i skolorna att betraktas som ett exempel på hur man inte skall använda svenska språket.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi skall intensifiera vår information, i skolor och på annat sätt, om hur det skall gå till att utforma ett bra energisystem för framtiden. Vi skall ge ut nya skrifter, och jag kommer att lägga ned stort arbete på att se till att vi då också hinner korrekturläsa texten. Hugo Hegeland kanske vill vara så vänlig och hjälpa till med den språkliga utformningen, så står vi för innehållet.
Herr talman! Birgitta Dahl frågade om jag ville vara vänlig och hjälpa till. Det skall jag mycket gärna göra, eftersom jag har upptäckt att det sannerligen är av nöden. Jag har undrat om Birgitta Dahl verkligen har läst skriften om kärnkraftens avveckling. Den är visserligen signerad av Birgitta Dahl — hennes namn står med stora bokstäver på sista sidan — men det är fullkomligt ofattbart att hon kan ha godkänt den. I sitt frågesvar till mig i dag säger Birgitta Dahl: ”Vi är inte mer än människor.” Det är nästan som att jämföra sig med djuren, om man tycker att skriften kan passera med hänvisning till den ursäkten.

Herr talman! Lennart Pettersson har ställt en fråga till industriministern och Börje Hörnlund en fråga till statsministern om Volvos förvärv av Uddevallavarvet AB. Frågorna har överlämnats till mig. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Enligt de principer som riksdagen lagt fast och som regeringen arbetar efter är det styrelsen och den verkställande ledningen som ansvarar för verksamheten inom statliga bolag. Beslutet om försäljning av aktierna i Uddevallavarvet AB fattades i enlighet härmed av Svenska Varvs styrelse. Företrädare för regeringen var dock informerade om försäljningen och formerna för denna innan affären genomfördes. Tidigare kunde aktier i andra bolag än familjebolag överlåtas fritt utan att någon inskränkning gjordes i rätten till förlustavdrag. Efter förslag från 1980 års företagsskattekommitté ändrades bestämmelserna i december 1983. En särskild spärregel infördes för att hindra att förluster i s.k. skalbolag utnyttjas efter det att aktierna i bolaget bytt ägare. I lagtexten uttrycks saken så att rätten till förlustavdrag bortfaller ”om det inte är uppenbart att förvärvaren genom förvärvet får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till dennes rörelse eller kapitalförvaltning”. Det är naturligtvis inte möjligt för mig att ha någon mening om hur ett eventuellt yrkande om förlustavdrag i det aktuella fallet skulle komma att bedömas. En översyn av reglerna om förlustavdrag vid ägarbyten har alltså nyligen gjorts och resulterat i lagstiftning. Det är inte aktuellt med någon ytterligare översyn.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
Men bortsett från detta tycker jag att riksdagen skall hålla fast vid den inställning man hade då, nämligen att staten inte bör medverka till att stora förlustavdrag köps för en billig penning för att privata bolag sedan skall kunna använda dem för att minska sina skatteinbetalningar. Det är den principiella sidan av saken. Dessutom är detta, totalt sett, en utomordentligt dålig affär för staten. Finansdepartementet och skattebetalarna går miste om 200-500 milj.kr., beroende på hur man räknar. Även om Svenska Varv vinner en mindre del, 80-90 milj.kr., blir det en kraftig förlust för staten och för skattebetalarna. Jag vill ställa en fråga i anslutning till det svår finansministern givit. Var detta en del av uppgörelsen redan från början? Vi fick nämligen inte reda på hur det förhöll sig med den saken i samband med att uppgörelsen mellan Volvo och regeringen presenterades. Om det inte var en del av uppgörelsen, kan vi bara konstatera att det var en dålig affär. Den borde inte ha ägt rum. Vi borde ha hållit fast vid den principiella inriktning när det gäller förlustavdrag i sådana här sammanhang som vi redovisade i samband med att lex Kockum infördes.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

Så tyckte också skatteutskottet och näringsutskottet, och vi fick så småningom en lag för att förhindra dem. Nu kan den lagen inte tillämpas när staten säljer till det privata näringslivet, men moraliskt sett borde samma värderingar gälla. I fallet med Volvos eventuella ”Uddevalla-klipp” rör det sig om 1 000 jobb. Volvo fick ett regionalpolitiskt stöd med 240 milj.kr. Det är 240 000 kr. per jobb. Volvo fick vidare 12,5 miljarder frisläppta ur investeringsfonderna. De villkoren är ju oändligt bra, om företaget dessutom kan göra en skattevinst av den storlek som redovisats i tidningarna. Jag måste säga att om regeringen är informerad om vilka belopp det gäller, då bör det ingå i överenskommelsen att Volvo inte skall få tillgodogöra sig dessa stora skatteförmåner, detta speciellt med tanke på att SIND och andra myndigheter hårdgranskar småföretagen och icke beviljar mer än 100 000 200 000 kr. per nytt jobb. I det här fallet kommer man upp i enorma summor, och det rör sig då om landets största och rikaste företag, som säkert skulle bygga sina bilfabriker ändå.
Herr talman! Lennart Pettersson frågar: Var detta en del av uppgörelsen mellan Volvo och regeringen? Svaret är nej. Frågan om Volvos förvärv av varsområdet i Uddevalla hänsköts i sin helhet till förhandlingar mellan Volvo och Svenska Varv. Därmed tror jag att jag också har svarat på Börje Hörnlunds fråga. Jag vill bara upplysa Börje Hörnlund om att han har helt fel beträffande storleken på det lokaliseringsbidrag som kommer att utgå till Volvo. Det är begränsat till 200 000 kr. per arbetstillfälle och dessutom till 15 96 av den totala investeringskostnaden. Om Börje Hörnlund sätter sig och räknar kommer han till helt andra belopp än dem han angav i sitt inlägg.

Herr talman! Det gläder mig att höra från finansministern att detta icke var en del av uppgörelsen. Det innebär ju också att socialdemokratin står fast vid den principiella inställning som vi intog i samband med diskussionerna om lex Kockum. Sedan kan man alltid diskutera i vilken utsträckning regeringen skulle ha gått in och sagt ifrån till Svenska Varv: Gör inte den här affären! Jag tycker att man inte borde ha varit så ömsint som man uppenbarligen var i samband med den informationen. Och jag tycker inte det är för sent att redovisa regeringens inställning. Ge Svenska Varvs ledning en åthutning för att den här har lurat skattebetalarna på mycket pengar! Samtidigt tycker jag att regeringen skall vädja till Volvo att ändra uppgörelsen på denna punkt. Volvos styrelseordförande Pehr Gyllenhammar är ju en person som är mycket mån om det etiska intryck han gör. Här har han en chans att ytterligare förbättra det intrycket.

Herr talman! Jag tycker att våra siffror är rätt lika. Jag sade 240 000 kr. per arbetstillfälle, men om Volvo skulle få de skattefördelar som nämnts i tidningspressen blir det ytterligare 470 000 kr. per arbetstillfälle. Lägger man till detta frisläppandet av investeringsfonderna är det fantastiska villkor som Prot. 1985/86:78 storföretag får jämfört med alla andra som jobbar regionalpolitiskt. Därtill 13 februari 1986 kommer att länsanslagen, som går till all annan regionalpolitik, stegvis is en g g P EVS Om folkpensionärers urholkas av regeringen. I dag är tre fjärdedelar av landet i en utomordentligt. = : ä Ne i e å rätt till extra avdrag vid besvärande situation när det gäller jobb. Ungdomarna flyttas och det z inkomsttaxeringen tillkommer alltför få jobb. Att ändra på detta borde regeringen ägna sig åt med mycket större kraft än vad ni gör i dag.

Herr talman! Det extra avdrag som folkpensionärer kan få vid inkomsttaxeringen påverkas av förmögenhetens storlek. Om förmögenheten består av bostad i eneller tvåfamiljsvilla eller på jordbruksfastighet reduceras förmögenheten när storleken av det extra avdraget fastställs. Detta gäller emellertid inte, som Karl-Gösta Svenson nämner, i fråga om bostadsrätter. Frågan har behandlats av bostadskommittén i det delbetänkande som överlämnades under år 1984. Kommittén anser därvid att även bostadsrätter bör värderas förmånligt i det här sammanhanget. Något förslag lämnade kommittén emellertid inte utan avsåg att i det fortsatta arbetet studera denna fråga. Enligt vad jag har inhämtat avser kommittén att inom kort avlämna sitt slutbetänkande. I samband med att regeringen tar ställning till kommitténs förslag kommer frågan om bostadsrätters behandling i det aktuella avseendet att tas upp.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är bra att frågan så . småningom kanske får en lösning. Men det har tagit, och tar, alldeles för lång tid. De folkpensionärer som innehar och bebor en bostadsrätt upplever nämligen sin beskattningssituation som djupt orättvis, i jämförelse med situationen för de folkpensionärer som bor i villa. För att göra finansministern uppmärksam på förhållandena vill jag anföra följande exempel: Det gäller tre ensamstående folkpensionärer som har ungefär 31 000 kr. vardera i folkpension. Var och en av dem har en förmögenhet på 150 000 kr. Den förste folkpensionären har sin förmögenhet placerad i en villa som är taxerad till 250 000 kr. Den andre har sin förmögenhet placerad i en bostadsrätt som är värderad till 150 000 kr. Den tredje har 150 000 kr. på banken och bor i en hyreslägenhet. Villaägaren betalar, enligt de regler som gäller i dag, 2 100 kr. i statlig och kommunal inkomstskatt. Bostadsrättsinnehavaren betalar ungefär 9 000 kr. och hyresgästen betalar ungefär 13 000 kr. Det föreligger här enligt min mening en orimlig skillnad. Orsaken är att förmögenhetsvärdet i fråga om villan inte påverkar det extra avdragets storlek, eftersom det enligt gällande bestämmelser reduceras till 15 000 kr. 15 Men när det gäller bostadsrättslägenheten och bankmedlen blir förmögenhetsvärdet inte alls föremål för någon reducering över huvud taget. Det får till följd att dessa folkpensionärer inte får något extra avdrag. Enligt gällande bestämmelser får nämligen den ensamstående folkpensionär som har tillgångar vars förmögenhetsvärde överstiger 150 000 kr. inget extra avdrag. Jag tycker att detta exempel talar för sig självt. Om man inte tar hänsyn till förmögenheten vid beräkning av det extra avdraget, skulle bostadsrättsinnehavarens skatt sänkas till 1 300 kr. och hyresgästens till ungefär 8 000 kr. Med tanke på det krångel som föreligger när det gäller att fastställa det extra avdraget — riksskatteverkets anvisningar i detta avseende omfattar ungefär 17 sidor — bör det enligt min mening ifrågasättas om förmögenhetsvärdet skall påverka det extra avdragets storlek. I varje fall är det högst otillfredsställande att det när det gäller boende i villa resp. bostadsrättslägenhet skall behöva finnas så stora skillnader i fråga om beskattningen. Kan våra folkpensionärer som bebor en bostadsrättslägenhet räkna med att en rättvisare beskattning är genomförd senast till 1987 års taxering? Är finansministern beredd att, bl.a. i förenklingssyfte, se till att endast inkomster, utöver folkpensionen, får påverka det extra avdragets storlek?

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av att Nordfonden gjort ett antal korta affärer med Fermentaaktier och att en sådan strategi inte synes ligga i linje med den långsiktiga placeringsinriktning som skulle känneteckna löntagarfondernas medelsförvaltning. Fondstyrelsernas verksamhet regleras uttömmande i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden. Denna lag innehåller också bestämmelser om hur fondstyrelserna får placera sina medel och vilka krav som skall ställas på fondstyrelsernas medelsförvaltning. Enligt dessa bestämmelser skall löntagarfondstyrelserna, inom ramen för vad som gagnar försäkringen för tilläggspension och är förenligt med den allmänna ekonomiska politiken, förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Kreditmarknadens funktionssätt skall också beaktas. Fondmedlen skall placeras så, att kraven på god avkastning, långsiktighet och riskspridning tillgodoses. Utöver vad som framgår direkt av lagen om fondstyrelsernas placeringsinriktning uttalade finansministern i propositionen om löntagarfonder att han i fråga om fondstyrelsernas möjligheter att göra omplaceringar mellan olika aktier delade remissinstansernas bedömning, att fondstyrelserna måste ges förutsättningar för ett ekonomiskt och marknadsmässigt riktigt agerande. Han anförde vidare att kravet på långsiktighet i aktieplaceringarna naturligtvis inte borde hindra en styrelse från att i ett särskilt fall avyttra en aktiepost redan efter en kort tids innehav, om omständigheterna motiverade Prot. 1985/86:78 en försäljning. Förvärven borde emellertid normalt ske med sikte på ett mer 13 februari 1986 varaktigt innehav. Av lagstiftningen framgår således att ett visst utrymme finns för aktieaffärer av mer kortsiktig natur. Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket har till uppgift att årligen granska löntagarfondstyrelsernas förvaltning och redovisa resultatet av granskningen för regeringen. Prövningen av löntagarfondstyrelsernas verksamhet sker i anslutning härtill. Med denna beskrivning av vad som gäller för löntagarfondstyrelsernas verksamhet anser jag mig ha besvarat frågan.

Herr talman! Jag vill svara Bo Lundgren att jag har en annan mening om när regeringen kommer in i bilden. Regeringen har inte någon direktivrätt som skall utövas direkt gentemot styrelserna, utan här finns en fastställd ordning, som jag har redovisat i mitt svar. Det innebär att regeringen inte skall blanda sig i de enskilda beslut som en styrelse fattar utan att granskningen av huruvida styrelsen har följt lagens bokstav och anda och de intentioner som låg i riksdagsbeslutet skall ske i de former som har fastställts. 17 Granskningen sker alltså i anslutning till förvaltningsberättelsen. Jag tycker därför inte att det finns någon anledning för mig att fälla ett omdöme om huruvida dessa omtalade köp och försäljningar av Fermentaaktier avviker på denna punkt. Vi får anledning att ta ställning till det — och det är jag beredd att göra — när den diskussionen kommer upp i anslutning till förvaltningsberättelsen för 1985.

Herr talman! Jag vill säga till Bo Lundgren, att vad som är uppenbart och flagrant är det som skall diskuteras i anslutning till varje fonds förvaltningsberättelse. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns situationer där man å ena sidan driver en politik som innebär att man tycker att man har för många aktier i ett bolag och å andra sidan känner sig som andra aktieägare och därför har anledning att delta i t.ex. nyemissioner, som kan ge upphov till ganska många transaktioner. Jag tycker alltså att den diskussionen skall anstå till dess vi från regeringens sida har anledning att ta ställning till hur denna fond har agerat i de enskilda fallen.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag är fullt medveten om att regeringen inte kan besluta om alternativ storlek och inplacering av den nu aktuella PFBC-anläggningen. Men ett avslag på ansökningen kan likafullt ge regeringen en chans att medverka till en bättre lösning i en andra omgång. En storsatsning på kol i Värtan är ur flera synpunkter anmärkningsvärd. Läget är i högsta grad olämpligt. Det finns sannolikt flera bättre alternativ. Det finns t.ex. realistiska möjligheter för gasbaserad produktion redan 1990. Tas samhällsekonomisk hänsyn till miljöfördelarna med gasen, finner man att denna troligen blir ekonomiskt konkurrenskraftig i förhållande till kolet. Kolets lönsamhet beror i hög grad på dess låga beskattning — lägre än för gas. Det är anmärkningsvärt att regeringen tillåter en energiskattepolitik som främjar det som man påstår sig vilja undvika och belastar det miljövänliga energislaget. Dessutom satsar staten stora pengar för att rena rökgaserna från koleldningen, men de långsiktiga problemen med kolaskan är inte slutligt lösta, och kostnaderna för denna är sällan med i kalkylerna. Om Nynäshamnskombinatet kommer till stånd, blir resultatet av en kolsatsning i Värtan vidare till väsentliga delar en överkapacitet. Till detta skall läggas den icke utnyttjade möjligheten att begagna spillvärme och tillämpa värmepumpsteknik, samt effektivare energianvändning. Jag tycker att alla av denna långsiktiga totalbild måste dra slutsatsen att den aktuella ansökningen måste avslås. En demonstrationsanläggning kunde t.ex. byggas i Hässelby. Kommer regeringen, som jag hoppas, att noga väga in alla dessa aspekter i den slutliga prövningen?

Herr talman! Jag har självfallet inte haft andra möjligheter till förfogande än att studera de handlingar som finns i ärendet, och jag har fått läsa en hel del av dem. Vad jag syftat till med denna debatt har väl närmast varit att ytterligare stryka under vikten av att man gör en totalbedömning och därvid också beaktar miljöaspekterna. Man bör då se litet längre än bara till de dagsaktuella kalkylerna. Jag tänker framför allt på de alternativa möjligheterna — som jag vet att regeringen också överväger —, både den gasbaserade produktionen och produktionen inom Nynäshamnskombinatet.

Herr talman! Kurt Hugosson har frågat mig om jag avser att låta Svenska Varvs huvudkontor även framdeles vara placerat i Göteborg. Svenska Varvs huvudkontor har sedan företagets tillkomst varit förlagt till Göteborg. Var huvudkontoret är placerat är en fråga för verkställande ledningen och styrelsen att besluta om. Enligt vad jag erfarit från Svenska Varv kommer även framgent Svenska Varvs huvudkontor att vara lokaliserat till Göteborg. Företaget avser att i maji år flytta sitt kontor från centrala Göteborg till ett renoverat kontor inom Eriksbergs område. Jag konstaterar med tillfredsställelse att Svenska Varv även i fortsättningen kommer att ha sitt huvudkontor förlagt till Göteborg.
Herr talman! Jag tackar industriministern för ett rakt, klart besked, ett besked som jag tycker är positivt.

EE ar Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att 88' : SEN kola - E ; ; få brytningen vid Yxsjömedverka till att vissa planer vad avser volframbrytningen vid Yxsjöbergsbergsgruvan Enligt vad jag inhämtat pågår det för närvarande en utredning om den framtida verksamheten vid AB Statsgruvor i Yxsjöberg. Några beslut har emellertid inte fattats ännu. Jag vill dessutom, som så många gånger tidigare, understryka att i enlighet med de bestämmelser som finns i aktiebolagslagen är det styrelserna och de verkställande ledningarna som ansvarar för den löpande verksamheten i bolag. Det gäller såväl statliga som privatägda bolag. Detta gäller också för verksamhet som bedrivs i dotterbolag. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att diskutera den verksamhet som LKAB:s dotterbolag AB Statsgruvor bedriver i Yxsjöberg.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var ett sådant svar som jag hade väntat mig, men jag tycker att det är förskräckligt om industriministern kan avsäga sig ansvaret när det gäller industrin och dess utveckling. Gruvan i Yxsjöberg kan tjäna som ett exempel på hur mineral och gruvarbetare är brickor i de stora bolagens spel, utländska såväl som svenska. Vid gruvan finns ca 110 anställda. Dessa skulle kunna ha trygga och säkra arbeten så länge malmen räcker. För övrigt finns i närheten nya intressanta volframfyndigheter. Men dessa människors arbeten kan komma att hotas trots att svenska företag behöver cirka fyra gånger så mycket malm som bryts i Yxsjöberg. Svenska företag köper hellre volfram från utlandet. Ett exempel på detta är Sandvik AB, tidigare ägare av Yxsjöberg, som lade ned verksamheten när världsmarknadspriserna sjönk. När LKAB övertog gruvan trodde man att den skulle få leva vidare så länge det finns malm kvar att bryta. Men det tycks inte vara fallet, utan människorna skall få leva i ständig oro för framtiden. Vad en nedläggning skulle betyda för Ljusnarsbergs kommun vågar man knappt tänka på. Var och en kan förstå att om man tar bort ca 110 arbetstillfällen i en kommun som Ljusnarsberg, med knappt 6 800 invånare, innebär det mer eller mindre en katastrof för kommunen. Sandvik AB kunde ta hela produktionen. När det gäller framtidsutvecklingen för malmer och mineral säger överstyrelsen för ekonomiskt försvar att beredskapen i fråga om mineral är helt otillräcklig. Man hade kunnat tänka på Yxsjöbergsgruvan i det s.k. Bergslagspaketet. Att priserna går upp och ned är ingen ny företeelse, det har förekommit tidigare och det kommer att fortsätta. Därför är det så viktigt att ha en inhemsk produktion.
Herr talman! Jag tycker att Karl-Erik Persson i den här frågan går händelserna litet i förväg. Som jag nyss nämnde utreder man inom AB 21 Statsgruvor utsikterna att kunna bibehålla driften vid Yxsjöbergsgruvan. Det finns för närvarande ett överutbud av volfram, vilket har medfört att priserna sjunkit till så låg nivå att man vid Yxsjöbergsgruvan inte får kostnadstäckning. Jag är medveten om att prisförändringar kan vara kortvariga och man gör klokast i att inte anpassa varje företagsbeslut efter temporära prisförändringar. Avgörande för slutresultatet kommer att bli den bedömning som måste göras av prisutvecklingen under en längre period framöver. Men inga som helst beslut är fattade. Sedan vill jag gärna lova Karl-Erik Persson att vi i industridepartementet skall göra en bedömning av Sveriges försörjning med volfram.
Herr talman! Det var en mycket mer positiv bild industriministern nu tecknade. Det här får vi trots allt leva vidare med. Att volframpriset i dag sjunker beror på dollarns utveckling, och så vitt man kan se i dag kommer dollarn att fortsätta sjunka eller i varje fall inte gå upp. Företaget säljer också till världsmarknadspris, och det tycker jag är olyckligt: Man har en produktion här som kunde avsättas i Sverige, men ändå är man tvungen att gå ut och konkurrera på världsmarknaden. Man kan också ha i åtanke att det i dag för Yxsjöbergs del finns en produktion som skulle räcka cirka tio år. Det är också viktigt att komma ihåg.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ekonomiskt medverka till att Pythagorasfabriken i Norrtälje kan bevaras för framtiden som industriminne. Bevarandet av Pythagorasfabriken var den 28 mars 1985 föremål för en fråga i riksdagen, och jag vill erinra om det svar jag då lämnade. Jag redogjorde dels för regeringens principiella inställning när det gäller bevarandet av industriminnen, dels för de konkreta omständigheterna kring Pythagorasfabriken i Norrtälje. Problemen vid bevarandet av industriminnen är av den arten att de kräver samverkan på bred front mellan ideella, samhälleliga och privata intressen på såväl lokal som regional och central nivå. De inventeringar som utförs gör det möjligt att peka ut miljöer och anläggningar som är värda att bevara och dessutom sådana där värdet är så speciellt att bevarandet kan sägas vara ett riksintresse. Detta riksintresse kan då motivera särskilt statligt stöd som komplement till lokala och regionala insatser, men det innebär inte att det lokala ansvaret bortfaller. Som regel har därför kommuner ett helt avgörande inflytande på bevarandefrågorna, och exemplen torde tala för att kommuner som engagerar sig i projekt för bevarande och levandegörande av industriminnen skapar goda förutsättningar för turism och sysselsättning. När det gäller Pythagorasfabriken i Norrtälje är min uppfattning att den = Prot. 1985/86:78 har ett speciellt intresse och är väl värd att bevara på platsen. Jag har erfarit 13 februari 1986 att staten genom riksantikvarieämbetet och kulturrådet avser att bidra med R ö å å RR ä Om Pythagorasfabribetydande belopp till fabrikens upprustning under förutsättning att garantier ken iNorriäll : för ett bevarande skapas. Något statligt stöd utöver detta är inte aktuellt, och 4 : sn Fo dustriminne regeringen har inte för avsikt att ingripa i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på min fråga. Tyvärr var det inte helt uppmuntrande. Pythagorasfabriken i Norrtälje är en nära nog unik industrimiljö. Omständigheterna har gjort att en äldre tids fabriksmiljö har bevarats intakt under mycket lång tid. Nu är frågan om den skall kunna bevaras också för framtiden eller inte. Det här problemet har två huvuddelar när det gäller frågan om resurstillskott. Den ena handlar om att upprusta fabriken så att den kan användas som ett slags industrimuseum. Där har riksantikvarieämbetet, kulturrådet, m.fl., lovat att ställa upp med resurser. Jag tror att riksantikvarieämbetets bidrag är en dryg miljon. Det är tacknämligt. Men förutsättningen för att upprustningen över huvud taget skall komma till stånd — det är den andra huvuddelen av problemet med resurstillskott — är att man har möjlighet att lösa in fastigheten från det privata byggbolag som äger den. Det kräver ett kapitaltillskott på 3,7 milj.kr. Norrtälje kommun har förklarat sig beredd att ställa upp med ett väsentligt bidrag, på 1 miljon. Även enskilda personer är beredda att satsa pengar, men det är också en viktig förutsättning, och rimlig, att staten bidrar även när det gäller den här delen. Härvidlag har man alltså från riksantikvarieämbetets sida sagt att man inte har pengar för att bestrida denna typ av kostnad. I stället har man hänvisat till utbildningsdepartementet. Jag vet också att det har ingått en skrivelse till utbildningsdepartementet, och jag tror att det har varit aktuellt med en uppvaktning. Frågan är alltså om regeringen-staten på något sätt kan bidra när det gäller den ifrågavarande typen av kostnad, vilket alltså är en förutsättning för att projektet över huvud taget skall kunna genomföras.
Herr talman! Staten har alltså genom riksantikvarieämbetet utlovat medverkan. På den punkten vill jag bara för ordningens skull klargöra att riksantikvarieämbetet och kulturrådet representerar statlig medverkan i detta sammanhang. Pär Granstedt tycker att det vore rimligt om staten bidrog med en större andel. Jag har, vilket jag kunde meddela redan i fjol, besökt Norrtälje och sett på Pythagorasfabriken. Jag vet att den är mycket intressant och värd att bevara. Möjligen tycker jag också att det företag som för närvarande äger fabriken skulle kunna vara intresserat av att i samband med en uppgörelse med kommunen för ett rimligt belopp överlåta fabriksbyggnaden i och för bevarande.
Herr talman! Jag har fullt klart för mig att såväl riksantikvarieämbetet som kulturrådet hör till staten. I mitt föregående anförande sade jag också att de bidrar till upprustningen av fabriken. Det kvarstående problemet är att man måste få pengar för att lösa ut fastigheten. Det rör sig om ett område som har varit avsett för småhusbebyggelse. Byggandet kan till stor del inte genomföras, om man i stället skall bevara fabriken som industriminne. Det är rimligt att försöka få byggföretaget att reducera sina anspråk, men även om företaget gör detta, kommer det att krävas ett betydande kapitaltillskott för inlösandet, och det står inte i kommunens makt att klara hela detta tillskott. Därför kvarstår frågan om inte staten skulle kunna medverka i en uppgörelse när det gäller den del som rör inlösen av fastigheten.

Herr talman! Elving Andersson har frågat mig om ansvaret för nämndemannautbildningen åvilar domstolsväsendet. Mitt svar är att domstolsväsendet sedan länge har detta ansvar, som mer konkret tar sig uttryck i att domstolsverket varje år får medel för bidrag bl.a. till nämndemannasammanslutningar och för information till nämndemännen. En annan fråga är vilken omfattning och inriktning utbildningsverksamheten har och skall ha. Denna fråga besvarades av justitieutskottet i samband med riksdagsbehandlingen av 1983 års domförhetsreform. Utskottet ansåg att någon mer organiserad eller permanent verksamhet som syftar till en egentlig juridisk utbildning av nämndemännen inte kan anses lämplig med hänsyn till den ställning såsom lekmän som nämndemän intar inom rättskipningen. Rättens ordförande är enligt rättegångsbalken skyldig att vid överläggning till dom orientera nämndemännen både om den föreliggande saken och om tillämpliga rättsregler. En sådan ordning är, enligt utskottet, ändamålsenlig för att ge nämndemännen nödvändiga insikter i gällande rätt. Däremot är det av värde att nämndemännen genom studiebesök får en ökad kännedom om verksamheten vid främst kriminaloch ungdomsvårdens anstalter och institutioner. Utskottet förutsatte också att domstolsverket tar initiativ till informationsinsatser till nämndemännen i samband med mer omfattande lagändringar eller liknande. För egen del ansluter jag mig helt till riksdagens uppfattning i utbildningsfrågan.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på frågan. Jag tror att vi först kan konstatera att vi är överens om det värde som lekmannamed verkan i rättskipningen innebär. Dock är läget kanske inte fullt så positivt som justitieministerns svar antyder. Lagstiftningen och domstolarnas verksamhet blir alltmer komplicerade, och det behövs allt större insikter för att kunna följa med. Den utbildning och den orientering kring aktuella lagstiftningsfrågor som erbjuds nämndemännen är ytterst ringa. Däremot är nämndemännen organiserade i nämndemannaföreningar, som brukar inbjuda sina medlemmar, dvs. nämndemännen, till utbildning vid s.k. nämndemannating, i genomsnitt vart tredje år. Programmet vid tingen innehåller föredrag, studiebesök osv. Jag tycker att det är viktigt att nämndemännen bereds tillfälle till denna utbildning och framför allt det erfarenhetsutbyte som sker vid nämndemannatingen. De ersättningsregler som finns för nämndemän medger dock inte att statlig ersättning utbetalas för deltagande i nämndemannating eller andra utbildningsaktiviteter för nämndemän. Därför har det från olika håll riktats propåer, t.ex. om att kommunerna, utifrån sin roll som valkorporationer, skulle ta över ansvaret för ersättning i sådana här sammanhang, men Kommunförbundet har nu konstaterat att det ligger utanför den kommunala kompetensen att betala ut sådana ersättningar. Alltså kan det med nuvarande regler inte utgå ersättning till nämndemännen för deltagande i verksamheter av den här typen. Jag vill därför ställa en följdfråga: Är justitieministern beredd att medverka till att ersättningsreglerna ändras på så sätt att ersättning kan betalas ut till en nämndeman för medverkan t.ex. vid ett nämndemannating?
Herr talman! Jag svarade på frågan vem huvudmannaskapet och därmed kostnadsansvaret för nämndemannautbildningen åvilar, och det är då staten. Sedan är det en fråga om hur mycket medel som staten kan skjuta till från år till annat för det här ändamålet. Jag vitsordar att detta är ett viktigt ändamål, och jag skall verka för att tillräckliga anslag kommer till stånd. Men det här är en fråga som vi får diskutera år från år i anslutning till det sedvanliga budgetarbetet.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för den här kompletteringen. Jag upplever att han ser positivt på saken. Det är dock inte bara den totala anslagsramens storlek det gäller utan också de regler som finns för hur pengarna som är anslagna skall utnyttjas. Dessa regler behöver också ses över, samtidigt som man ser över det totala anslagets storlek. Det behövs alltså ändringar i reglerna, och jag upprepar frågan som jag ställde i mitt första anförande: Är justitieministern beredd att medverka till att det sker en sådan ändring?

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig när ett förslag till vissa smärre ändringar i namnlagen kan väntas bli framlagt. Bakgrunden till frågan är att riksdagen hösten 1984 förordade att regeringen i lämpligt sammanhang övervägde om vissa begränsade ändringar borde göras i namnlagen. Mitt svar är att arbetet på en departementspromemoria har påbörjats. Efter remissbehandling av promemorian kan en lagrådsremiss utarbetas. En proposition kommer därefter att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret på frågan. 1982 års namnlag innebar viktiga framsteg. De främsta förändringarna var dels att kvinnors och mäns efternamn fick lika värde, till skillnad från tidigare, dels att den enskilde fick större valfrihet när det gäller att byta namn. Men för att bevara namnstabilitet och förhindra att namnbyten skulle ske i syfte att byta identitet begränsades rätten till namnbyte. Man får bara byta bort ert förnamn och anta ett nytt förnamn. För dem som adopterar utländska barn har det visat sig vara av intresse att kunna ge sitt adoptivbarn mer än ett nytt namn, eftersom deras tidigare namn kanske är helt främmande för språket i vårt land. Dessa föräldrar är därför inte nöjda med namnlagens regler. I motioner till riksdagen 1984 tog jag och några andra upp dessa problem. Riksdagen gjorde ett uttalande om att det i vissa fall borde vara möjligt att ytterligare förenkla namnförfarandet utan att grundprinciperna bakom lagen rubbas. Även andra smärre problem kan ha visat sig vid tillämpningen av lagen när den nu varit i kraft i tre år, och man kan därför behöva se över även fler saker. Vad riksdagen uttalade sig om 1984 var dock dels detta med adoptivbarn, dels vissa frågor inom äktenskapet. I svaret sägs ingenting om när den fortsatta behandlingen har skett, men jag är glad över att den har påbörjats. Det vore intressant att få veta om arbetet sträcker sig längre än det riksdagen då talade om och när det kan förväntas vara så klart att det framläggs proposition för riksdagen.

Herr talman! Ylva Annerstedt har — mot bakgrund av uppgifter i pressen om att 15 000 stockholmare födda år 1953 finns registrerade i ett personregister benämnt ”Projekt Metropolits Dataarkiv” — frågat mig om när jag tänker vidta åtgärder för att avidentifiera detta register och stoppa uppgiftsinsamlingen till det. Olof Johansson har frågat mig om jag är beredd medverka till att insamlingen av känslig personanknuten information till Metropolitregistret omedelbart avbryts samt att alla berörda garanteras full integritet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågan om det aktuella personregistret skall avidentifieras eller inte är för närvarande föremål för datainspektionens prövning enligt datalagen. Också register som i likhet med det aktuella har inrättats före datalagens tillkomst skall nämligen prövas enligt denna lag. Datainspektionens kommande beslut kan överklagas till regeringen. När saken nu prövas av datainspektionen skall regeringen inte ingripa i handläggningen av ärendet. Några sådana åtgärder från min sida som frågeställarna efterlyser är alltså inte aktuella i dag.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret, även om jag tycker det är oerhört otillfredsställande att vi inte får någon meningsyttring från regeringen i en så känslig fråga. 15 000 människor är kartlagda i detalj utan att de vet om det. 165 000 kvinnors aborter är registrerade, tillsammans med förhållanden kring aborten. Kvinnornas namn och personnummer finns med. Ingen har blivit tillfrågad. Monopolföretaget Sveriges Radio lånar en av sina publikundersökningar till att omfatta också frågor av ytterst personlig natur. Är det sådant som Sveriges Radio skall syssla med? Det är inte underligt att människor är vettskrämda, när ledaren för Metropolitprojektet professor Carl-Gunnar Janson kan uttala sig på det här sättet: Det är fantastiskt att tro att de kan äga uppgifterna om sig själva. Forskningen borde inte lyda under datalagen. Förlossningsjournaler, kriminalregister och polisregister är några av de källor som dessa forskare använt. Jag vänder mig inte mot forskning som sådan, men jag vänder mig mot att människor blir föremål för granskning utan att de vet om det, och att det tydligen finns vissa forskare som har den inställningen att uppgiftsinsamling skall ske i smyg. Jag menar att forskning som inte tål offentlighetens ljus skall inte heller komma till stånd. Frågorna kvarstår alltså: När tänker regeringen göra någonting? Anser justitieministern att forskning skall få bedrivas utan att de människor som studeras har gett sitt tillstånd? Vi vet ju, Sten Wickbom, att regeringen ett flertal gånger har kört över datainspektionens beslut. Att ärendet behandlas där är alltså ingen som helst garanti för fortsättningen.

Herr talman! Formellt kan naturligtvis justitieministern besvara frågan på det här sättet. Men jag tycker att det vore bra, precis som Ylva Annerstedt sade här, om justitieministern hade några mera principiella synpunkter på detta. Nu har vi inte bara en situation där det verkar som om det mesta flyter på integritetsområdet, utan vi är på väg in i en situation där hela havet stormar. Jag tror att ingen är betjänt av att vi är väldigt försiktiga och avvaktande och skjuter detta på framtiden. Det handlar om förtroendet mellan samhället, samhällets institutioner och medborgaren. Det kan ju mycket klart utläsas av reaktionerna på vad som redan har hänt i en lång rad avseenden, att när det förtroendet brister, då spelar det inte längre någon roll vad det är man samlar in, för det man samlar in blir inte korrekt. Jag har haft den här debatten tidigare med civilministern. Jag förstår helt enkelt inte hur man skall kunna klara en diskussion om serviceanda hos myndigheter, om människor är rädda för myndigheterna och tror att de blir kontrollerade så fort de blir utfrågade om någonting. Detta är naturligtvis en fråga som är litet svår att behandla enbart i en frågestund. Men det är intressant att veta vad justitieministern anser om de forskningsetiska, frivilliga regler som finns. Är de tillräckliga? Är det rimligt att människor ingenting får veta när de utfrågas i det här sammanhanget? De etiska reglerna talar om att man skall informera, och att man t.o.m. skall informera om resultatet. Men det fungerar inte i verkligheten, och därför tycker jag att det behövs ett politiskt besked.
Herr talman! Jag fick frågan vilka åtgärder jag avsåg att vidta i ett aktuellt fall, och jag svarade att fallet behandlas av datainspektionen. Då gäller ju den regeln att jag inte skall uttala mig om detta fall här i kammaren. När det gäller den grundläggande frågan helt allmänt, vill jag säga att det ju är en ytterligt svår och intrikat fråga, som det inte finns några raka, entydiga svar på. Frågan gäller hur man skall göra avvägningen mellan å ena sidan intresset av att vi får fram kunskap som ofta inte kan tas fram på annat sätt än med hjälp av datatekniken, kunskap som kanske skall användas i den fortsatta uppbyggnaden av ett välfärdssamhälle, och å andra sidan kravet på personlig integritet. Denna intresseavvägning är en fråga som regeringen fortlöpande följer med mycket stor uppmärksamhet. Ett exempel på det är att vi tillkallat dataoffentlighetskommittén. Ett annat exempel är att vi i dagarna kallar representanter för forskningen och för datainspektionen till överläggningar om forskningens användning av dataregister. Dessa överläggningar har till syfte att se hur medborgarnas integritetsbehov kan tillgodoses samtidigt som vårt kunskapsbehov tillgodoses.
Herr talman! Att justitieministern säger att regeringen följer frågan med intresse är ju ingenting som lugnar de tusentals människor som i dag är utsatta för det här slaget av forskning. Vi får dessutom veta i pressen i dag, att statistiska centralbyrån kringgår datalagens krav på insyn genom att formellt anmäla till riksarkivet att dessa register nu skall arkiveras. Då behöver man inte lämna uppgifter till de människor som har laglig rätt till utdrag. Att vara så totalt okänslig för människors berättigade krav på respekten för den personliga integriteten är inte ägnat att ge människor trygghet och stärka deras syn på myndigheterna. Min fråga kvarstår, och jag frågar rent principiellt: Anser regeringen att forskning skall kunna ske utan att de människor som berörs skall ge sitt tillstånd?

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för det kompletterande svar vi fick här om att man kallat företrädare för datainspektionen och forskare till överläggningar. Det är naturligtvis bra, men de problem som vi har att hantera är ju av den karaktären att det står väldigt mycket på spel. Därför tycker jag att det hade varit bra om justitieministern i dag hade kunnat ge ett besked om inriktningen av de åtgärder man är beredd att vidta. Naturligtvis skulle man i det specifika fallet Metropolitregistret vilja veta till vad nytta och till vilken kostnad det hela pågått. Det är ju lätt att få fram dessa uppgifter, för det har stått en hel del i tidningarna. Det är helt enkelt viktigt att få en revision av en del integritetskränkande register.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att vi vid den forskarkonferens som vi nu har kallat till kommer att få en betydligt mera allsidig och fullständig belysning av de utomordentligt svåra avvägningsproblem som vi står inför i dataoch offentlighetskommittén. Jag vill försäkra att regeringen kommer att lyssna mycket noga till den diskussion som kommer att föras. Det är först när vi hört den som jag är beredd att gå ut och ge slutgiltigt besked om de frågor ni ställt till mig här. Jag vill inte rusa ut med snabba svar, i synnerhet inte i den något upphetsade debattatmosfär som rått de senaste dagarna.
Herr talman! Det finns ytterligare en aspekt i sammanhanget, och det är frågan om säkerheten för lagrade uppgifter. Det finns ju i Sverige inte ett enda register som inte en ordinär s.k. hacker kan ta sig in i. Man måste ha en kod för att ta sig in i registren, sägs det. Ja, men i 90 9 av fallen löser man koden genom att ta reda på namnet på den ifrågavarande tjänstemannens make, hustru eller barn. Nästa steg är att ta sig in i registret och läsa innantill. Nej, de register som vi har läcker som såll och är tillgängliga för den som är intresserad av dem. Därför kvarstår frågan alltjämt: Tycker justitieministern att man skall kunna bedriva forskning utan att de människor som berörs kan säga nej?
Herr talman! Låt mig till sist säga att eftersom vi vet att säkerheten och sekretessen inte är tillfredsställande — det är bl.a. detta som vi diskuterar i dataoch offentlighetskommittén — så är det ju viktigt att vi nu får en diskussion om hur mycket uppgifter vi egentligen skall samla in. Insamlade uppgifter innebär alltid en risk ur den tillfrågades synpunkt. Det vet vi redan i dag av erfarenhet, och det bekräftar t.o.m. generaldirektören Jan Freese i dag i tidningarna. Vidare tycker jag det är viktigt att säga att man blir litet bestört när man hör en del forskare — jag nämnde tidigare projektledaren — och även f.d. universitetsrektorer säga att vi inte skall vara utlämnade åt enbart värderingar, dvs. att rikta sig direkt mot ifrågasättandet av den representativa demokratins representativitet. Detta togs upp i Dagens Eko i går. Självfallet skall vi ha mycket fakta på bordet, men då skall det vara korrekta fakta. Och fakta blir inte korrekta härvidlag. Jag vet av erfarenhet att många människor vägrar svara — så skedde t.ex. i folkoch bostadsräkningen. Många svarar ofullständigt. Andra svarar avsiktligt direkt felaktigt. Allt detta bygger på förtroendet mellan den som utfrågas och den som utfrågar. Det är detta som avgör om vi kan fortsätta samhällsbyggandet i positiv riktning.

Herr talman! Gunnar Hökmark har mot bakgrund av den diskussion som har uppkommit om det s.k. Metropolitregistret frågat mig om jag avser att lämna förslag till riksdagen som innebär en skärpning av sekretesskyddet för av myndigheter insamlade personuppgifter. Som Gunnar Hökmark bör vara väl medveten om skall dataoch offentlighetskommittén överväga om det bl.a. på grund av personnummeranvändningen behövs ändringar eller kompletteringar av de regler som i dag gäller till skydd för den personliga integriteten. I första hand gäller det då bestämmelserna i datalagen och sekretesslagen . I väntan på kommitténs förslag är jag för närvarande inte beredd att ta ställning till om det behövs några sådana förslag som Gunnar Hökmark nämner i frågan.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag tycker dock att justitieministern flyr undan den egentliga frågeställningen. Vad Metropolitprojektet visar är hur många register det finns om oss som innehåller många känsliga uppgifter och varifrån man faktiskt lämnar ut uppgifterna till forskare. I det här fallet gällde det Metropolitregistret, men det finns andra. Dalbyprojektet, Tierp — man kan räkna upp en lång rad olika projekt som innehåller ytterligt känsliga uppgifter. Mot den bakgrunden frågar man sig hur pass väl sekretessen är skyddad i offentliga register. I det här aktuella fallet har det lämnats ut uppgifter från socialstyrelsen, sociala myndigheter och kriminalpolisens register till forskare. Ju fler som får tillgång till sekretessbelagda uppgifter, desto mindre blir sekretessen värd och desto större blir risken för att människor dessutom gör obehöriga intrång i sekretessen och den enskildes integritet. Därför räcker det inte att bara hänvisa till dataoch offentlighetskommit tén. Det framstår också som litet av ett hymlande när justitieministern hänvisar till denna, eftersom han liksom jag borde vara väl medveten om att man där snarare avser att föreslå öppningar i sekretesslagen för forskning och statistik. Detta står i dagens tidningar och det har stått tidigare, så det torde inte vara någon nyhet. Det är mot denna bakgrund som det är påkallat att få veta om justitieministern anser att den här typen av register gör det befogat att skärpa sekretessen eller inte.
Herr talman! Låt mig klara ut att det är två ting vi talar om här. Det första är att om det finns regler som säger att uppgifter inte får lämnas ut från en myndighet till ett visst register så skall de reglerna naturligtvis respekteras av vederbörande myndighet. Jag förutsätter att man har den respekten. Men skulle mot förmodan ändå sådana uppgifter lämnas ut till registret, kan detta vara en grund för att inte tillåta registret eller, om det har börjat föras, ge föreskrifter om att det inte får föras längre. Här har datainspektionen en mycket betydelsefull bevakningsuppgift. Den andra frågan är om bestämmelserna i sekretesslagen om utlämnande av uppgifter till register är ändamålsenligt utformade. Den frågan har jag gett i uppdrag åt dataoch offentlighetskommittén att överväga. Och jag tänker inte befria vare sig Gunnar Hökmark eller någon annan ledamot i utredningen från ansvaret att överväga den frågan och komma med sina förslag.
Herr talman! Jag tycker att regeringen och även justitieministern visar en viss nonchalans när man behandlar frågor om integritet. Man säger sig så ofta vilja slå vakt om den enskildes integritet, men när detta sedan skall ta sig uttryck i verkligheten så är situationen den i dag att medan opinionen reagerar mot ett av många mycket känsliga register, så hänskjuter justitieministern hela tiden frågan till en kommitté. Justitieministern vet säkerligen att denna kommitté snarare kommer att föreslå minskat sekretesskydd än ökat sådant. Det är mot den bakgrunden som det vore intressant att höra justitieministerns reaktion. Justitieministerns hänvisning till datainspektionen är också den litet hymlande. Datainspektionen torde nämligen, herr talman, vara den myndighet som mest körs över av regeringen. 1985 gick regeringen på datainspektionens linje endast i en minoritet av fallen. Det är mot denna bakgrund som man kan hysa farhågor om vad justitieministern vill göra för den enskildes integritet.

Herr talman! Andre vice talman Karl Erik Eriksson har frågat mig när SJ kommer att återuppta den på grund av skyfallsskadorna nedlagda godstrafiken mellan Årjäng och Arvika. Jag har inhämtat från SJ att godstrafiken till och från Koppom och Årjäng på linjen Arvika-Årjäng sedan ungefär ett halvår ombesörjs genom kombinerad trafik lastbil-tåg och omlastning vid Charlottenberg eller Arvika. Omläggningen som genomförts i samråd mellan SJ och trafikanterna initierades av att banan fick stängas av som följd av att järnvägsbanken spolats bort. SJ svarar nu för merkostnaderna för lastbilstransporterna till och från trafikanternas anläggningar. Banan på sträckan Arvika-Årjäng har låg standard med lågt axeltryck, vilket innebär att godsvagnarnas kapacitet inte kan utnyttjas till fullo. Dessa allvarliga olägenheter kan undvikas med den transportuppläggning som nu provas. Servicen till trafikanterna har kunnat förbättras bl.a. genom bättre tillgång på godsvagnar, tätare tågförbindelser och bättre anordningar för lastning och lossning. Sammantaget är erfarenheterna av den nya transportuppläggningen sådana att det inte varit aktuellt att återgå till den gamla ordningen.

Herr talman! Tack för svaret! Skälet till att jag har ställt frågan är precis som kommunikationsministern antydde det skyfall som förstörde järnvägslinjen. Den reparerades i höstas av SJ för nära 0,5 milj.kr. enligt uppgift. Sedan dess har det inte gått ett enda tåg på linjen! Överallt där järnvägstrafik dras in blir det oro i bygden. Men jag måste säga att jag tror att det är få ställen där oron är så stark som just i Årjäng och i Nordmarken. Varför det, då? Jo, därför att människorna vet vad pulsådern ut i landet och ut i världen betyder för dem. De ser med oro på hur ortens industrier får lägga över sina frakttransporter på ett dåligt vägnät. Kommunen har från början sagt att om järnvägen skall läggas ned måste vägnätet upprustas innan transporterna läggs över på vägnätet. Jag har ringt till kommunen, jag har i dag ringt runt till berörda företag, jag har ringt till SJ på berörda orter och alla är överens om att det är fullständigt orimligt att på det sätt som SJ har gjort smygnedlägga godstransporterna och föra över dem till ett vägnät som inte är upprustat. Nu säger kommunikationsministern att det fortfarande går att skicka vagnslastgods till denna trakt och därifrån. Ja, men på vilket sätt? Bara ett par exempel: En grävmaskin till ett företag i Årjäng fick lastas om i Arvika, man fick köra upp den på en trailer och frakta den med lastbil ca 7 mil. Vidare: Sågen i Årjäng som är en av de största kunderna måste leverera en stor del av sina produkter i järnvägsvagnar till kunder i Europa. I stället för att lasta i Årjäng får de nu köra 6 mil och lasta vid Charlottenbergs station.
Herr talman! Det är ju, som framgått av svaret, speciella omständigheter som har gjort att man sedan en tid har prövat den här transportomläggningen. Det hör också till bilden att banan har relativt dålig standard. SJ uppger att det tidigare har varit många skador på den som reparerats till ganska stora kostnader. Jag tycker inte att man nu skall bestämma hur det skall bli i framtiden. Jag förutsätter att SJ så småningom återkommer och redovisar sina erfarenheter av den kombinerade trafiken och lägger fram ett förslag till hur trafiken mer långsiktigt skall bedrivas. Enligt de informationer jag har skall detta inte betraktas som ett led i en nedläggning av banan. Dessa diskussioner får emellertid i första hand föras med SJ lokalt.
Herr talman! Tack för de kompletterande uppgifterna. Det var värdefullt att kommunikationsministern sade att syftet inte är att för evigt lägga ned trafiken. Det är bra att kommunikationsministern med detta löfte kan lugna företagarna, bygdens folk och den kommunala ledningen. Jag vill understryka att det här måste ske ett samspel, så att en ordentlig vägupprustning sker, både av E 18 och av väg 172, som är pulsådern ut, innan man lägger ned järnvägstransporterna.

Herr talman! Kerstin Gellerman har, med hänvisning till SJ:s förslag till ny tidtabell, frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra en fortgående uttunning av tågtrafiken vid Alingsås station. I regeringens trafikpolitik ingår som ett viktigt moment att främja järnvägens utveckling. Det har skett bl.a. genom att ge SJ ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att utvecklas till ett effektivt och konkurrenskraftigt trafikmedel. Som ett aktuellt exempel härpå kan från min och Kerstin Gellermans sida av landet nämnas satsningen i årets budgetproposition med en kvarts miljard på en utbyggnad av västkustbanan. Jag tror dock inte att järnvägen främjas om regering eller riksdag skulle styra SJ:s tidtabeller. Riksdagen har också vid upprepade tillfällen klargjort att sådana frågor bör bestämmas av SJ, som har det direkta trafikansvaret.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag kan inte precis säga att jag är nöjd. Jag tycker att statsrådet har blandat äpplen och päron. I svaret talas om västkustbanan, men Alingsås ligger faktiskt utefter västra stambanan. Redan tidigare har Alingsås fått vidkännas indragningar av tågtrafiken, och jag vidhåller min fråga: Vad tänker regeringen göra för att förhindra en fortsatt uttunning på den banan? Västra stambanan är ju en av de mer bärkraftiga delarna av SJ:s affärsbanenät. Människor har vant sig vid att det skall finnas bra förbindelser mellan Göteborg och Helsingfors. Men detta får inte innebära att SJ glömmer bort stationerna mellan Göteborg och Helsingfors. SJ:s policy tycks för närvarande gå ut på att prioritera det långväga resandet i syfte att konkurrera med flyget. För att förkorta restiden görs det färre tåguppehåll utefter banan. En av de stationer som under en följd av år har drabbats är Alingsås. Här finns en region med ett rikt näringsliv som kräver goda förbindelser med övriga Sverige. Förslaget till ny tidtabell — en tidtabell som skall gälla från den 1 juni — innebär fortsatt försämring för Alingsås befolkning. Nu skall man inte ens kunna nå huvudstaden i rimlig tid, kl. 10.00, på måndagsmorgonen. Alingsås är för övrigt den enda ort utefter västra stambanan från vilken man inte kan åka på morgonen och vara framme i Helsingfors kl. 10.00. Ett bestämt krav som har framförts till SJ är att åtminstone det tåg som startar kl. 5.10 från Göteborg skall göra uppehåll i Alingsås. Det är ett mycket rimligt krav. Tåget från Alingsås kl. 4.08 dras in, och man kan inte åka söderut via Göteborg. Tåg som tidigare gått nästan dagligen föreslås nu gå endast någon gång per vecka. Totalt berörs Alingsås av nio förändringar enligt den nya tidtabellen.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att det knappast är regeringens och riksdagens sak att i detalj bestämma över tidtabellerna hos SJ. Vissa inslag i sådana här förändringar kan verka till det sämre för en del trafikanter och vissa kan vara till det bättre för andra trafikanter. Man måste hela tiden göra en avvägning. Med hänsyn till hur Kerstin Gellerman beskriver Alingsås situation tycker jag att det emellertid bör tilläggas att Alingsås i andra avseenden också fått förbättringar; inte minst gäller detta lokaltrafikens utformning genom det avtal som har träffats på detta område. Jag tror inte att det är riktigt så dystert som det förefaller vara av Kerstin Gellermans beskrivning.
Herr talman! Alingsås och Lerums kommun har förvisso satsat åtskilligt på tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås. Men det skall väl inte vara så att regering, riksdag och SJ tar detta till intäkt för att dra in tåguppehåll i Alingsås. Vad vi nu kan se är en nygammal trend som återkommer: man plockar här och var i tabellen, och så finner människor inte det tåg de brukar åka med. Numera kan man heller inte åka med nattåg till Helsingfors utan att först resa låt mig säga baklänges till Göteborg för att därifrån komma till Helsingfors på morgonen. För inte så länge sedan fanns det faktiskt två nattåg som man kunde åka med från Alingsås. Jag tycker inte att det här är att konkurrera med flyget, det är att skjutsa över resenärer till flyget. Jag anser fortfarande att statsrådet inte har gett mig det svar jag vill ha när det gäller servicen och tåguppehållen i Alingsås.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om varför regeringen säger ja till privata sjukhem men nej till privata daghem. Inledningsvis vill jag klarlägga att det inte finns något förbud mot privata daghem. Regeringen har tvärtemot i olika uttalanden understrukit sin uppskattning av alternativa barnomsorgsformer, bl.a. i föräldrakooperativ form. Regeringen har dock klart uttalat sig emot att statsbidrag utgår till daghem som drivs i uppenbart vinstsyfte. Motiven härför har redovisats i proposition 1983/84:177 om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer, vilken riksdagen ställt sig bakom. Statsbidrag utgår inte till privata sjukhem, varför motsvarande fråga där inte är aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Lindqvist för svaret på min fråga. Jag är överraskad över det sista som Bengt Lindqvist uttalade: ”Statsbidrag utgår inte till privata sjukhem, varför motsvarande fråga där inte är aktuell.” Men, Bengt Lindqvist, via sjukförsäkringen utgår bidrag till landstingen, sjukvårdshuvudmännen. Och de utnyttjar privata sjukhem för att bedriva sjukvård. Landstingen får göra det. Kommunerna får däremot inte utnyttja sina statsbidrag för att lägga ut barnomsorg på privata daghem. Där har regeringen intagit två helt olika ståndpunkter för verksamheter som är i högsta grad jämförbara. Regeringen har alltså intagit två radikalt motsatta ståndpunkter, och det finns faktiskt inte någon god förklaring till detta. Om det skulle finnas det, hoppas jag att Bengt Lindqvist kan redovisa den. Den förklaring som givits i svaret är inte tillfredsställande.
Herr talman! Jag vill bestämt tillbakavisa påståendet att dessa verksamheter är väldigt likartade. Jag tycker för det första att man kan skilja på verksamheterna som sådana — att bedriva sjukvård resp. daghemsverksam het — och för det andra att betingelserna runt omkring i grunden är mycket olika. Jag tänker då på den historiska utvecklingen på dessa båda områden, de ersättningar som finns i sammanhanget, det statsbidrag som utgår och det utvecklingsskede som dessa båda verksamheter befinner sig i. Det ger då också olika behandling från statens sida. Egentligen skulle man med någon förenkling kunna säga att staten ger ett sanktionerat bidrag, ett direkt statsbidrag, till alternativa barnomsorgsformer men inget statsbidrag direkt till sjukhemmen, vilket alltså skulle innebära i princip ja till daghem och nej till sjukhem. I grunden handlar det, Kerr talman, i den här diskussionen om någonting annat; det handlar om skilda uppfattningar om marknadsekonomins roll och uppgifter i vårt samhälle. Vi socialdemokrater menar att marknadsekonomin har sin givna uppgift när det gäller att producera varor och tjänster i allmänhet. Men när det gäller socialt viktiga funktioner för oss människor, där andra motiv kommer in, såsom omvårdnad, vård, utbildning osv. är det av avgörande betydelse för samhället och för rättvisan att dessa verksamheter bedrivs på lika villkor, att de bedrivs under trygga och öppna former och som sagt ger en rättvis behandling av alla människor. I fråga om daghemsverksamheten är huvudprincipen denna. Sedan finns det undantag som sanktionerar vissa typer av alternativ barnomsorg.

Herr talman! Jag tror faktiskt inte att Bengt Lindqvist kan övertyga någon om att barnomsorg och sjukvård i dessa avseenden är olika. Bengt Lindqvist säger att marknadsekonomin har sin givna roll när det gäller produktion av varor och tjänster men att man när det däremot gäller vård och omvårdnad skall utnyttja offentliga huvudmän. Men hur är det med de privata sjukhemmen — producerar de varor? Utövar inte de vård? Jag tycker att det är obegripligt varför man gör denna distinktion. Inom sjukvården är det värdefullt att ha de privata komplementen, säger socialdemokraterna. De kan få offentlig finansiering. Man kan lägga ut uppdrag till privata sjukhem för att bedriva vård. Detta är helt i enlighet med socialdemokratisk politik i landstingen och hos regeringen, men man har en radikalt annan uppfattning vad gäller privat barnomsorg. Man säger att det är profitverksamhet, en verksamhet som bedrivs för att tjäna pengar — det är fullkomligt oacceptabelt för offentlig finansiering.
Herr talman! Detta är mycket intressant och kunde leda till en lång och djup diskussion. Det finns inget förbud mot att starta privata daghem, precis som det inte finns något förbud när det gäller att anordna privata sjukhem. Varför finns det då inga privata daghem i aktiebolagsform, i handelsbolagsform, dvs. i affärsdrivande former? Mitt svar på den frågan blir att det finns två skäl härför: dels att den verksamhet som vi i dag bedriver i huvudsak i den kommunala barnomsorgen är av så god kvalitet, att det inte behövs privata daghem, dels att den kommunala barnomsorgen erbjuds medborgarna i så generösa former att privata daghem inte behövs. Jag har tre frågor till Daniel Tarschys: Varför uppstod inte den här typen av privat barnomsorg när borgarna satt vid makten? Varför uppstod den inte — Prot. 1985 13 februari 1986 samhället gör en ambitiös satsning på en kraftig förstärkning av statsbidragen : till denna verksamhet? Meddelande om inter
Herr talman! Jag har en minut på mig, och då får vi nog använda frågestunden till vad den är avsedd för, nämligen frågor från riksdagen till regeringen och inte i motsatt riktning. Det är fortfarande, tycker jag, ett helt besynnerligt resonemang när Bengt Lindqvist säger att det gärna får finnas privata daghem bara de finansierar sig själva. Men beträffande de privata sjukhemmen för regeringen och socialdemokraterna i landstingen en helt annan politik. Där säger man: Det är bra att de finns, vi använder gärna offentliga resurser för att utnyttja dessa sjukhem till att ge den vård vi behöver ge. Beträffande daghemmen har man en radikalt annan uppfattning. Jag tror fortfarande efter denna debatt, herr talman, att jag inte har fått något svar på frågan. Jag frågade ursprungligen om Bengt Lindqvist kunde ge någon förklaring till att socialdemokraterna hade radikalt olika uppfattningar när det gäller dessa olika vårdformer. Svaret var nej.